Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Enligt FN:s Human Development Report lever över 1 miljard människor av världens befolkning i absolut fattigdom. En femtedel av jordens befolkning är dagligen hungriga. Enligt nämnda rapport ökar gapet mellan den fattigaste och den rikaste femtedelan av jordens befolkning. År 1992 omfattade de fattigaste 20 % av världens befolkning endast 1 % av den globala handeln och erhöll endast 1,4 % av den globala inkomsten. Vidare hävdas att 95 % av världens resurser för hälsoforskning, 30 miljarder dollar, ägnas problem i den rika världen. Av alla människor som dör unga finns 93 % i uländerna. Det här är siffror som talar sitt eget målande och beskrivande språk. Många fattiga utvecklingsländer har mycket begränsade möjligheter att leva upp till FN:s konvention från 1966 om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Självfallet anser jag att rika länder som ratificerat konventionen skall hjälpa fattiga länder, så att de också kan leva upp till målen om att ge sina medborgare mat, bostad, hälsa och utbildning. I UNDP:s rapport räknar man med att utvecklingsländerna årligen går miste om 500 miljarder USA-dollar i uteblivna välfärdsvinster och inkomster på grund av reglerade varu och produktionsfaktorsmarknader. Detta är tio gånger mer än de tar emot i bistånd och 20 % Jag anser att Sverige i internationella sammanhang, då bl.a. mänskliga rättigheter diskuteras, ideligen måste lyfta fram utvecklingsländernas behov av och rättighet till frihandel. Endast 0,35 % av den samlade bruttonationalprodukten inom OECD länderna går till utvecklingshjälp. Sverige var ett av de första länderna som uppnådde den s.k. enprocentnivån för sitt bistånd. Detta fick stor internationell uppmärksamhet och medförde att andra länder följde efter. När nu föregångslandet Sverige frångår detta viktiga symbolvärde, kan det innebära att andra länder även nu följer efter -- fast då åt andra hållet. Det är därför viktigt att snabbt få upp nivån till 1 % igen så fort som möjligt. Herr talman! Hand i hand med FN:s konvention om ekonomiska och kulturella rättigheter går FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Dessa konventioner förhåller sig till varandra på så sätt att det är nödvändigt att säkra de ekonomiska rättigheterna för att kunna ta sig an de politiska och kulturella rättigheterna. Härav följer den uppmärksamhet som jag har velat fästa på den stora fattigdom som fortfarande präglar folken i tredje världen. Men minst lika viktigt är att slå fast att respekten för medborgerliga och politiska rättigheter är en förutsättning för en uthållig och långsiktig ekonomisk utveckling och därmed ekonomiska rättigheter. Sverige måste därför fortsätta att tydligt framföra sin syn och sina krav på ekonomisk och politisk frihet. Under det kommande året kommer val att hållas i 13 afrikanska länder. Mycket kan i det sammanhanget göras för att stödja den demokratiska processen -- eller de demokratiska processerna. Herr talman! I bistånds och MR-politiken är det dock framför allt flickor och kvinnor som vi måste satsa på. Jag tror inte att det blir någon ordning på denna värld förrän flickan/kvinnan blir upphöjd till en första klassens medborgare på samma nivå som mannen och med samma mänskliga rättigheter. Roten till fattigdom och många människors umbäranden i u-länderna ligger i de systematiska brotten mot kvinnors mänskliga rättigheter. 99 % av dem är från utvecklingsländer. 1 av 30 kvinnor riskerar att dö i samband med graviditet. Mödrahälsovården, förlossningsvården och annan kvinnlig sjukvård är kraftigt eftersatt. Bördan på tredje världens kvinnor är tung. Dessa kvinnor står för hälften av livsmedelsproduktionen i utvecklingsländerna och svarar för 80 % av all matförsörjning i Afrika samt huvuddelen av energi och vattenförsörjningen. Samtidigt är kvinnor ofta mödrar och har dessutom ofta huvudansvaret för familjen. Detta kvinnliga och obetalda dubbelarbete har FN värderat till 4 000 miljarder dollar per år. Herr talman! Kvinnlig könsstympning är förbjuden enligt Barnkonventionen. Trots det stympas 80--90 miljoner av världens kvinnor som barn med oerhörda hälsoproblem som följd. I länderna kring Afrikas Horn beräknas 90--100 % av kvinnorna vara könsstympade. Det är en stor tragedi i Afrika. Det är därför viktigt att på alla sätt och med alla medel stödja de människor som kämpar mot dessa gamla, skadliga och barbariska traditioner. I biståndsdialogen med de länder där könsstympning förekommer, måste den verksamheten lyftas fram och fördömas. Det handlar om att hävda grundläggande mänskliga rättigheter. Herr talman! Enligt uppgifter i massmedia har 40 000--60 000 bosniska kvinnor hämtats från fångläger i Bosnien till soldatbordeller eller våldtagits utanför och inom hemmets härd. Det är viktigt att man med hänvisning till den internationella humanitära rättens regler särskilt uppmärksammar och fördömer som krigshandling sexuellt våld mot kvinnor. Ånyo handlar det om att hävda grundläggande mänskliga rättigheter. Ett land kan inte ta ett steg mot demokrati utan att den omfattar kvinnor. I en demokrati är alla värda respekt. Ingen grupp i samhället får betraktas som andra klassens medborgare. En förutsättning för mänskliga rättigheter är att människans personliga värdighet respekteras. Alla har samma okränkbara värde oberoende av kön, ras, etnisk ursprung, religion eller ideologi. Jag anser att Sverige i FN och i andra sammanhang skall ännu mera verka för att bättre uppmärksamma kvinnans rättigheter. Ett av de allvarligaste hindren som ställs mot hävdandet av mänskliga rättigheter är en benhård tolkning av staternas suveränitet. Med klausulen icke-inblandning i en stats inre angelägenheter har diktaturer funnit en fasad att gömma sig bakom. Men frågan är om inte den demokratiska världen har en moralisk plikt att ingripa, även i fall då man inte kan hävda att brotten direkt hotar freden och säkerheten. På något sätt borde det finnas en automatik för ingripande i FN:s regi med syftet att rädda utsatta människogrupper från allvarliga brott.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

Herr talman! Mänskliga rättigheter sitter trångt på många håll. Vi har dessa problem på nära håll, men vi har också kvar de gamla bekymmershärdarna. Jag vill åter påminna om Latinamerika. I Latinamerika har visserligen vissa förbättringar skett, men framstegen är bräckliga. Peru, Venezuela och Haiti visar detta. El Salvador börjar ta itu med de skyldiga i enlighet med fredsavtalet, men förseningarna har varit legio. Rikspolischefen Lopez har avsatts och utpekas för 350 mord. Under första halvåret i fjol rapporteras dock 100 politiska mord och 15 I Honduras har man haft mord på fackföreningsledare och universitetslärare. Från Guatemala har 45 000 flytt från det politiska våldet till Mexico och skall nu repatrieras. FN:s MR-folk har under hösten funnit flera gravar med torterade och mördade. Man talar om 380 mord och 80 tortyroffer under det senaste året. Regeringen tycks ha tappat kontrollen. På Haiti har efter kuppen mot Aristides situationen kommit att likna Duvalier-epoken, med tortyr och godtyckliga arresteringar. Colombia hade i fjol tio mord per dag, där hälften berodde på facklig eller politisk aktivitet. Kriget har hårdnat efter den avbrutna dialogen mellan regering och gerilla, med allvarliga överträdelser på båda sidor. I Peru föll 2 800 människor offer för kriget mellan regeringen och Luminosa. Soldater som anklagas för våldtäkt frikänns rutinmässigt, trots att massvåldtäkter har registrerats i flera fall. President Fujimori har envist vidhållit de antiterroristlagar som upphäver grundläggande Amnesty uppger att 200--300 samvetsfångar -- som fängslats för sina åsikter -- finns på Cuba. Rigoberta Menchús nobelpris har varit en väckarklocka och pekat på bombningar och förstörelse i Guatemala och förtrycket mot indianerna. Förhoppningsvis är president Cristianis vägran att ta emot henne inte signifikativt för framtida förhållanden i denna del av världen. Herr talman! Det är viktigt att vi följer utvecklingen även i denna del av världen och inte förtröttas i ansträngningarna att driva på. Latinamerika har en tradition av grymhet -- som också avspeglas i dess litteratur -- och som måste följas och oförtröttligt fördömas var överträdelser än uppträder. Respekten för mänskliga rättigheter måste upprättas även här.

Herr talman! Först vill jag tacka utskottet för de generellt sett positiva skrivningarna om motionernas krav på stöd för Tibets självständighet och för fördömande av övergreppen mot de mänskliga rättigheterna. Jag har flera gånger här i kammaren redovisat de förfärliga övergrepp mot Tibet som sker under Kinas överhöghet. Jag skall inte ta upp dem igen, men utskottet är mycket väl medvetet om vad som händer där. Jag noterar dock att utrikesutskottet hänvisar till, som man säger, ''den tibetanska exiladministrationens vädjan om inställande tills vidare av utländska besök i tibetanska fängelser''. Jag tycker att det är angeläget att vi kartlägger vad som egentligen gäller, vem som står bakom detta och hur starkt trycket är. Mina informationer från olika tibetanska företrädare säger nämligen att man inte stöder de här vädjandena. Till ett annat tillfälle kanske vi skall hjälpas åt att kontrollera dessa frågor närmare. Även om man avstår från fängelsebesök vore ändå en undersökningskommission ett utmärkt sätt att åter fokusera världens intresse på övergreppen i Det är emellertid nu snart ett halvår sedan utrikesministern gjorde sitt välvilliga uttalande, och ingenting har hänt. Jag tycker att utrikesutskottet kunde ha satt litet press på utrikesministern att förverkliga de uttalade ambitionerna. Det är också positivt att utskottet stöder ansträngningarna att få till stånd en dialog mellan Jag vill också ta upp frågan om bistånd till tibetaner i de olika flyktingläger som finns i Indien. Utskottet koncentrerar sig bara på Röda korsets utsaga om förhållandena för tibetaner i Indien. Visst är det så att den tibetanska ledningen där på ett mycket seriöst sätt har arbetat för att lösa de svåra sociala uppgifterna, parallellt med att hävda de politiska uppgifterna. Den stora flyktingströmmen gör emellertid de nuvarande resurserna fullständigt otillräckliga, och behovet av nya medel är akut. Det finns mycket speciella problem där. Både de materiella och de mentala anpassningsproblemen är svåra för flyktingarna. Det är brist på rent vatten. Svåra hudsjukdomar härjar. Ett kärvt klimat ger svåra infektioner, och tuberkulos är mycket vanligt förekommande. De tibetaner som leder dessa flyktingläger har inga möjligheter att tillfredsställa behoven, med den press som flera tusen flyktingar innebär när de kommer kontinuerligt. Man har emellertid gjort en planering för både långsiktiga och kortsiktiga mål, och där inriktar man sig på vissa områden. Man prioriterar utvecklingen av de sociala förhållandena. Man prioriterar utbildning för de nytillkommande. De långsiktiga målen syftar naturligtvis till att utbilda tibetanerna för att så småningom utveckla Tibet till ett modernt och självständigt samhälle. De mest näraliggande målen handlar om att klara de tusentals flyktingarna. Där gäller det rent vatten och bostäder. Det gäller att ta hand om flera tusen tortyroffer och äldre människor som inte klarar sig. Man försöker så småningom också skaffa arbetstillfällen till de ungdomar som kommer som flyktingar. Frågor om hälsa och sanitära förhållanden är emellertid de mest akuta just nu. De här mycket grundläggande behoven anser jag vara ett oerhört angeläget område för SIDA att ta sig an, som ju skall ägna sig åt de allra fattigaste länderna i världen. SIDA finns t.ex. i så pass jämförelsevis rika länder som Sri Lanka. Ett engagemang för tibetanerna i Indien skulle inte alls frångå SIDA:s principer. Jag är mycket besviken på utskottets inställning härvidlag. Rent formellt är det dessutom ytterligt märkligt att det här motionsyrkandet om bistånd inte behandlas i samband med biståndsfrågorna. Här måste ett fel ha begåtts. Sverige skulle stödja Schweiziska röda korsets humanitära arbete inom Tibet uttalar sig utskottet positivt till att regeringen skall följa den frågan. Också här har möjligheten försuttits, genom att motionskraven inte behandlats i rätt sammanhang. I november genomfördes en internationell tribunal i Strasbourg som uttalade att man stödde Tibets rätt till självbestämmande, och man uttalade sig mycket fördömande mot Kinas övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Jag anser att de uttalanden som utskottet har gjort i detta avseende är mycket positiva. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1991 93:U615, som är underskrivna av samtliga politiska partier här i kammaren. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Dagens behandling av frågor angående mänskliga rättigheter bygger, som många har påpekat, på de motioner som inlämnades i januari 1992. Beroende på det nämns f.d. Jugoslavien inte i betänkandet. Det finns inte heller någon motion att utgå från. Men det vore litet märkligt om vi inte i dagens debatt tog upp de brott mot mänskliga rättigheter som nu sker i f.d.

Under ett antal år har vi kunnat följa utvecklingen på MR-området i Kosova. 1989--1990 skedde förändringar av grundlagarna som gör det möjligt att utan direkt vapenmakt rensa ut albanerna. Första steget var att förbjuda deras symboler, som deras flagga, och förbjuda språkundervisning. Den 26 juni 1990 kom den lag som föreskriver hur det skall fungera under speciella omständigheter, den lag som man har använt när man har rensat bort albanerna ur statsförvaltningen. En annan lag, som handlar om relationerna på arbetsmarknaden, föreskriver under hur lång tid någon skall ha varit frånvarande från sin arbetsplats för att tappa jobbet. Man har sedan använt sig av metoden att utanför grindarna till arbetsplatsen stationera poliser som har hindrat albanska arbetare att gå till sin arbetsplats. När någon har mist jobbet mister han även sin bostad, eftersom bostaden är knuten till arbetsplatsen. Det stiftades också en lag om fast egendom som säger att förvärv av fast egendom måste godkännas av parlamentet. Det står i 30 § i lagen om fast egendom av den 22 juli 1990. Den har använts för att förhindra att albaner köper sig en bostad eller skaffar sig utkomstmöjligheter i form av en affär eller ett eget företag. En ny lag om småförseelser, som medger att människor tas i förvar i 30 dagar -- vilket kan förlängas med ytterligare 30 dagar -- utan att de har rätt till juridiskt biträde, har använts och används flitigt för att sprida skräck bland albanerna. Dessa lagar är författningsstridiga även i Serbien. Därtill kommer att myndigheterna i Kosova i sin tillämpning när det gäller albanerna struntar i de andra lagar som finns. I Kosova väntar serberna på att albanerna skall ta till vapen. Ja, enligt en uppgift för en tid sedan finns den beryktade friskareledaren Arkan nu i Kosova, och det förekommer även uppgifter om att civila serber beväpnas. Med UNHCR:s goda minne förflyttas nu serber från Kroatien till Kosova. Jag tycker att det är väl aningslöst av UNHCR att i nuläget gå med på den folkomflyttningen. Sverige måste aktivt arbeta för att en FN-styrka går in i Kosova innan det blir en lika blodig massaker där som i Bosnien-Hercegovina. FN-resolution nr 688 angående Irak nämns också i det betänkande som vi nu diskuterar, och där sägs det att förtryck av den egna befolkningen utgör ett hot mot fred och säkerhet i området. Den borde ha gjort det möjligt för säkerhetsrådet att fatta ett liknande beslut när det gäller Kosova i Serbien. Herr talman! Ett annat europeiskt land som det däremot finns motioner om är Turkiet. Turkiet är enligt betänkandet en demokrati -- men utan tillämpning av mänskliga rättigheter. Turkiet är ett land som inte följer och respekterar de internationella konventioner som man har ratificerat och som utan några större protester från de andra fördragsslutande länderna -- exempelvis Sverige -- får begå mycket grova brott när det gäller mänskliga rättigheter. Det är nästan patetiskt att år efter år bevittna de krampartade försök som utskottet gör för att visa på att det sker förbättringar på MR-området i Turkiet. Som Biörsmark sade här tidigare kan mänskliga rättigheter växa och vårdas bara i en demokrati. Jag undrar då hur man får det att gå ihop när det gäller Turkiet. Man anser som sagt dels att Turkiet är en demokrati, dels att Turkiet inte tillämpar mänskliga rättigheter. ''Någon generell diskriminering av människor med kurdiskt ursprung kan inte sägas förekomma i Är det inte en generell diskriminering att kurder inte officiellt kan säga att de är kurder utan att riskera att bli straffade som separatister? Kurdernas antal anges i betänkandetexten till åtta miljoner. Det är kanske inte så viktigt med exakta siffror, men jag kan inte låta bli att påpeka att president Turgut Öcal i ett inledningsskede av Gulfkriget -- när turkarna tydligen trodde att de kunde få tillbaka den gamla gränsdragningen från Lausanne 1923 och därmed komma åt oljekällorna i Irak -- för första gången sade att Turkiet har tolv miljoner kurder. HEP-partiets parlamentsledamöter nämns också, men utan att man samtidigt säger ett ord om deras stora svårigheter att arbeta. Här hade det varit på sin plats att nämna det dokument som IPU antog i somras här i Stockholm och som kräver en förklaring av Turkiet till nästa IPU-möte om Ministern för mänskliga rättigheter nämns. Man kallar det i betänkandet för ministerium. Men sanningen är att det är en utnämnd minister utan ministerium och befogenheter. Det är nästan ett hån när utskottet skriver att det har blivit lättare att ge ut tidningar på kurdiska. Man skriver det med vetskap om att tolv journalister har mördats hittills i år, att tidningar på kurdiska har beslagtagits och att redaktioner har stängts. Utskottet konstaterar vidare att PKK inte har så stort stöd. Men då borde man väl dra slutsatsen att alla de mord, de byförstöringar och de massakrer som nu drabbar alla de många miljoner kurder som inte tillhör PKK är ren statsterrorism och utrensningspolitik. Den drabbar även den assyriska befolkningen genom Turkiets agerande i området. Nu närmar sig åter Newros-firandet. I fjol dödades många. Runt om i världen vädjar kurder i exil om att europeiska länder skall vara mycket uppmärksamma på vad som händer under den här månaden i Turkiet. När det gäller irakiska Kurdistan och beskrivningen av den assyriska befolkningen vill jag påpeka att utskottet har haft mycket gamla uppgifter. Detta är litet märkligt, eftersom ledaren för de assyriska partierna var med i den talmansdelegation som besökte och samtalade med ledamöter och tjänstemän på UD så sent som i november 1992. De assyriska partierna har fem platser i parlamentet och en minister i regeringen, och de bekämpar inte varandra. Utskottet påpekar att kurderna i Iran inte strävar efter en egen stat. Mig veterligt är det endast PKK i Turkiet -- av alla kurdiska partier i alla olika hemländer -- som gör det. Kurderna i Iran är däremot de enda som under ett års tid utropade och upprätthöll en egen stat. Det blir litet märkligt när man skriver om det här i samband med kurderna i Iran består av sex större folkgrupper, där kurderna är ett folk. Persiska är det officiella språket, men perserna är i minoritet. Kurder anser sig vara kurder och iranier, men knappast perser. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till

Herr talman! För oss här i Sverige och för de flesta i vår del av världen är det det en självklarhet att åtnjuta demokratiska fri och rättigheter. Vi har detta inbyggt i våra politiska system. Så är som bekant inte fallet överallt. Brandhärdar och konflikter finns dess värre på alltför många håll. Efter kommunismens fall har nationella och etniska aspirationer på stundom dramatiska sätt kommit till uttryck i Europa. På andra håll har minoriteter länge kämpat för frihet och självbestämmande. Inte minst kurdernas kamp är av gammalt datum. 20 miljoner människor i ett antal länder slåss för sin identitet och sin rätt till självbestämmande. I Sverige och på andra håll i världssamfundet har vi med avsky uppmärksammat Irans och Iraks omänskliga förtryck av kurder och andra minoriteter. Särskilt Saddam Husseins angrepp på den kurdiska befolkningen måste fördömas. Det är av yttersta vikt att FN kan garantera irakiska Kurdistans relativa integritet. Den frizon som upprättats är helt beroende av världssamfundets engagemang och vilja att motstå de provokationer och den destabilisering som Saddam Hussein nu bedriver. Kurderna har hållit fria val i frizonen. De ambitioner som nu finns att administrera landet bör understödjas av Sverige på alla de sätt som står till buds. Det finns givetvis stora materialla behov, men det är ännu viktigare att ett embryo till självbestämmande och mänskliga rättigheter kan stödjas av världssamfundet. I Turkiet finns också en stor minoritet av kurder. Dessas situation är minst sagt även här utsatt och oklar. Turkiet är ett land som gärna ser sig inlemmat i den västliga gemenskapen. Medlemskapet i Europarådet förpliktigar liksom med fallet för övriga medlemstater. Turkiet är vidare medlem i ESK och har också ansökt om medlemskap i EG. Härigenom har Turkiet i praktiken klargjort att man önskar bli respekterat som en stat som slår vakt om demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige har därför all anledning att på olika sätt klargöra för Turkiet att vi, liksom övriga västländer, ser kurdernas krav på självbestämmande och mänskliga rättigheter som berättigade och nödvändiga att tillgodose. Sverige bör därför ta alla de möjligheter som står till buds att framföra dessa synpunkter. Vi måste ändock hålla i minnet och konstatera att det värsta förtrycket av kurderna sker i Irak. När detta är sagt måste vi också klargöra att kurderna själva bör ta avstånd ifrån PKK som uppenbarligen vill driva kurdernas sak med vapenmakt och terror. Vi kan givetvis inte stödja sådana metoder.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
Herr talman! Med anledning av vad Gustaf von Essen sade om att kurderna själva måste ta avstånd från PKK, vill jag påpeka att alla andra kurdiska organisationer gör det. I det här landet finns alla kurdiska organisationer från kurdernas alla hemländer samlade under en paraplyorganisation. Den enda organisation som inte finns med är PKK.
Herr talman! Jag känner till detta, och noterar också med stor tillfredsställelse att det förhåller sig på det sättet.

Herr talman! En av Sveriges viktigaste uppgifter i utrikespolitiken är att verka för att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Få uppgifter torde vara mer betydelsefulla än arbetet för att alla människor kan leva i fred och frihet, utan förtryck och rädsla. Tyvärr tycks inte situationen för de mänskliga rättigheterna förbättras. Fortfarande finner många makthavare det säkrast att genom våld och terror behålla sin makt. Diktatorer som Saddam Hussein i Irak, Mobuto i Zaire och Li Peng i Kina vet att de saknar folkets stöd och att deras makt endast kan upprätthållas genom våld och hot om våld. Terrorn och brotten mot de mänskliga rättigheterna har blivit en del av vardagen i alltför många länder. Våra tankar går just nu till kvinnorna i det forna Jugoslavien där grymheterna överträffar varandra. Det ofattbara är att våldtäkter har blivit ett medel i terrorn mot civilbefolkningen. Att man så systematiskt använder övergrepp mot kvinnor i krigföring har inte skett sedan andra världskriget då den röda armén utsatte kvinnor i f.d. Östtyskland för den här typen av övergrepp. Sverige måste därför kraftfullt verka för att de skyldiga ställs inför rätta. Vi som lever i Sverige och särskilt vi som arbetar politiskt har tur. Vi borde oftare tänka på de människor som med risk för sina liv arbetar politiskt och som ständigt förföljs. En uppgift som människa, och som politiker, måste vara att verka för att de rättigheter som vi åtnjuter också skall gälla alla andra människor. Sveriges politik gentemot länder som kränker de mänskliga rättigheterna har inte alltid varit konsekvent. Allt som oftast har undfallenhet, ekonomiska hänsyn och dimmiga ideologiska tankar lett den svenska politiken helt fel. Alltför många gånger har representanter för den svenska regeringen gett sig i lag med länder och politiska ledare som minst av allt förtjänar uppskattning. Tyvärr går inte ens den nuvarande borgerliga regeringen fri från kritik i det här avseendet. Ekonomiska hänsyn har lett till att regeringen, i brett samförstånd med Socialdemokraterna, återupptagit u-krediterna till Kina -- detta trots att brotten mot de mänskliga rättigheterna inte har minskat i omfattning och trots att just u-krediter ses som ett uttalat stöd till regimen i Kina. Förhållandena i Kina har inte förbättrats. Varje år avrättas flera tusen människor i Kina. Hundratusentals människor sitter i fångläger, många av dem utan rättegång. Tortyr och våldtäkter hör till vanligheterna. Allt det här finns väl dokumenterat i Amnestys rapporter. Att i detta läge återuppta u-krediterna till Kina är oförsvarligt och ses självfallet i Kina som att den svenska kritiken nu mildrats och att Sverige nu accepterar brotten mot de mänskliga rättigheterna. Också biståndsminister Alf Svensson har gjort sig skyldig till övertramp och undfallenhet i fråga om brott mot de mänskliga rättigheterna. Enligt Svenska Dagbladet den 10 september 1992 säger biståndsministern att han har förståelse för att dödsstraffen i de baltiska staterna inte kan avskaffas över en natt. Uttalandet är svårt att förstå. Att avskaffa dödsstraffet är en av de få politiska åtgärder som faktiskt går att genomföra över en natt. Det är bara att låta bli att verkställa de dödsdomar som finns. Svårare är det inte. Biståndsministerns uttalande speglar hur lätt det är att bortse från att också de länder som man vill göra allt för att stödja faktiskt kan bryta mot de mänskliga rättigheterna. Dödsstraffet är den yttersta formen av kränkning av de mänskliga rättigheterna. Oavsett om detta straff används i Lettland, USA, Kina eller något annat land måste det fördömas. Viktiga principer måste upprätthållas, även av biståndsministern. De varma känslor som vi alla hyser inför de baltiska staternas frihetssträvanden och kamp för tillvaron får inte leda till slappa uttalanden och undfallenhet. Också här i Europa förekommer alltså grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Etniska minoriteter som sedan gammalt har haft det svårt har fått det än värre. Det gäller inte minst zigenare i Östeuropa, ett problem som tas upp i Karin Också judarna utsätts för en systematisk förföljelse i det forna Sovjetunionen. Inte minst den ryskortodoxa kyrkan bidrar till förföljelserna, som äger rum i gammal antisemitisk anda. Officiella representanter för kyrkan har t.o.m. uttalat att det var judar som låg bakom morden på tsarfamiljen efter ryska revolutionen. Judar ges alltså skulden för brott som ligger mer än 75 år tillbaka i tiden. Så fortsätter alltså antisemiterna att sprida sitt gift, ett gift som har lett till att tusentals judar har tvingats lämna Ryssland. En viktig uppgift för aktivt kristna i Sverige bör vara att använda sig av de internationella kontakter som finns mellan kyrkor och samfund för att påtala att den rysk-ortodoxa kyrkans antisemitiska uttalanden är oacceptabla. Varje möjlighet att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna måste utnyttjas. Det finns aldrig några ursäkter för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi har -- och det tror jag faktiskt gäller oss alla -- alltför lätt ursäktat brott mot de mänskliga rättigheterna. Brist på demokratisk tradition, krig och allmänt kaos har ansetts vara förmildrande omständigheter. För oss svenska parlamentariker måste en viktig uppgift vara att alltid påtala brott mot de mänskliga rättigheterna. Vid varje tillfälle som ges bör vi kritisera representanter för regimer där kränkningar förekommer. Vetskapen om att svenska parlamentsledamöter både har kunskap om förtryck och är beredda att kritisera betyder mycket för att stävja brotten mot de mänskliga rättigheterna. Det kostar inget att försvara så självklara värden. Herr talman! Enligt uppgift kommer talmannen i morgon att ta emot Kinas ambassadör. Självfallet bör då talmannen ta upp förtrycket i Kina och redovisa den oro som många svenska riksdagsledamöter känner för de kineser som sitter fängslade utan rättegång. Talmannen bör också tala om för Kinas ambassadör att den svenska riksdagen inte accepterar att flera tusen människor avrättas varje år och att vi förväntar oss en förändring av den kinesiska inställningen till de mänskliga rättigheterna. Varje chans måste tas för att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna. Även talmannen bör ta tillfället i akt när hon i morgon tar emot Kinas ambassadör.

Fru talman! Gemensamt för de flesta dokument som i dag kommer från regeringen när det gäller arbetsmarknadspolitiken är att de helt saknar aktiva åtgärder för att begränsa arbetslösheten. När nu arbetslösheten i Sverige skenar i väg mot tal som vi aldrig tidigare i modern tid upplevt, är regeringen totalt handlingsförlamad. Vi socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen varnat för denna utveckling, men majoriteten i riksdagens arbetsmarknadsutskott har bara sopat bort våra förslag, med motiveringen att vi skall avvakta hur läget utvecklas. Min fråga till majoritetens företrädare är därför: Hur länge skall denna passivitet fortsätta? Arbetsmarknadspolitiken är nu på väg mot samma utveckling som i andra borgerligt styrda länder i Europa -- att mer och mer resurser satsas på passiva åtgärder i stället för på aktiva åtgärder. Ni är nu på regeringssidan på väg att byta den svenska modellen för arbetsmarknadspolitik mot en modell där en större andel skall gå till passiva åtgärder. Det betänkande som vi nu behandlar är åter ett bevis på detta. I stället för att satsa på aktiva åtgärder vill man nu höja krediten till Arbetsmarknadsfonden till 20 miljarder. För varje dokument som regeringen lägger fram tvingas man att räkna upp prognoserna för arbetslösheten. När tilläggsbudget I framlades här i riksdagen var regeringens förslag att krediten skulle höjas till 15 miljarder, men efter några veckor, praktiskt taget den tid det tog att behandla ärendet i utskottet, blev vi tvungna att höja de 15 miljarderna till 20 miljarder, beroende på behovet av att klara arbetslösheten i landet. Det är därför som vi från Socialdemokraterna har fogat en reservation till betänkandet.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 Vi har från Socialdemokraterna visat på behovet av dessa insatser, och nu är det upp till majoriteten i utskottet att hänga med, om det skall ske en minskning på belastningen på Arbetsmarknadsfonden. Jag vill därför ställa följande fråga till majoritetens företrädare: Är ni nu beredda att följa de socialdemokratiska förslag som framlagts i utskottet för att minska arbetslösheten i landet?

Fru talman! För exakt fyra veckor sedan stod jag i denna kammare och sade följande: Arbetsmarknadsverkets svindlande affärer blir förmodligen pressens nästa stora scoop, när hela denna koloss på lerfötter kritiskt granskas. Varför är pressen kompetentare än ansvariga politiker? Exakt tre dagar senare inleddes i Rapport i TV 2 en veckolång granskning av Arbetsmarknadsverkets synnerligen svindlande affärer. Tittarna fick se allt ifrån fortbildningskurser för civilingenjörer som kostat 440 000 kr per person till s.k. kurser för idrottssympatisörer, som på AMS bekostnad åkt på resor runt om i landet. Norrland som med hjälp av tre ryska timmermän skulle sätta upp stommen till ett timmerhus. Länsarbetsnämden och byggfacket sade nej. Jobbet skulle gå till svenska byggjobbare. Problemet var att det inte fanns några timmermän i landet som kunde åta sig jobbet. Alltså startar man en AMS För att utbilda de svenska jobbarna ingick också en ''studieresa'' till Ryssland. Det var rena semestern, säger en av de tolv deltagarna. Besök på museum, restauranger och nattklubbar. Resultatet blev ett fiasko. De tolv deltagarna lyckades aldrig fullborda jobbet att sätta upp huset. Hur länge skall arbetsmarknadspolitiken kännetecknas av oansvariga politikers och tjänstemäns lek med skattebetalarnas pengar? Avskeda osolidariskt alla inkompetenta personer utan budgetansvar! Vi i Ny demokrati har nu under drygt ett års tid, i utskott, i motioner och här i denna kammare påpekat att inkompetensen, slöseriet och effektivitetsproblemen i Arbetsmarknadsverket är av gigantiska mått. Det är fråga om AMS, AMU, LAN, AF och AMI, där miljarder skattekronor inte utnyttjas effektivt. Allt vad vi sagt har negligerats. Vi har påtalat att när LAN bokar och med skattebetalarnas pengar köper dyra kurser hos AMU, vilka på grund av att arbetsförmedlingarnas utbildningsbidrag tagit slut ej kan besättas, reagerar inte regeringen med den handlingskraft som man kan vänta sig. Allt detta har bekräftats genom pressens försorg. När skall politikerna vakna? Måste Sverige hamna i en djup depression innan handlingsförlamningen släpper? Vi lånar nästan 600 miljoner varje dag. Nu är det bråttom, då skulderna växer med raketfart på grund av att vi levt över våra tillgångar i åratal. Vilken svensk familj som helst fattar detta. Avståndet mellan politiker och väljare har aldrig varit större än det är i dag. Arbetsmarknadsfonden är i dag ingen fond. Den är i stället en förlustaffär i kolossalformat, som med ilfart åker allt djupare ned i en avgrund av skulder. m.m., kommer den 30 juni 1993 att ha ett underskott om 13,1 miljarder kronor plus räntekostnader. Dessa pengar är slut i början av april 1993. Nu föreslås i tilläggsbudgeten att man skall höja den rörliga krediten till 15 miljarder. Problemet är att inte heller det kommer att räcka, varför utskottsmajoriteten nu beslutat föreslå att krediten skall höjas till 20 miljarder. Om arbetslösheten fortsätter i nuvarande omfattning, kommer fonden i juni 1994 att ha ett underskott om 43 miljarder och 1995 om sanslösa 120 miljarder. Detta redovisas inte i budgeten, utan står som kredit hos riksgälden. Vi i Ny demokrati säger med kraft nej till detta. Vi säger inte nej till ersättning till arbetslösa. Det handlar inte om detta. Vi säger nej till att låna till passiva arbetslöshetsunderstöd. Vi måste låna till projekt som ger riktiga jobb, inte till konstgjord andning, som detta innebär. Det skulle ge felaktiga signaler om statsmakterna är beredda att passivt godta skenande utgifter med kraftig ökning av statsskulden som följd. Vi är inte beredda att i nuläget gå utöver regeringens förslag när det gäller den rörliga krediten för Arbetsmarknadsfonden. Kommuner runt om i landet håller nu på att planera projekt inom ramen för arbetslivsutveckling. Kommunansvariga förväntar sig att få ALU pengar. Ingen har tydligen talat om att det inte finns några ALU-pengar. ALU-pengar är inte något annat än A-kasseersättning, som alltså kommer från Arbetsmarknadsfonden. Idén att arbetslösa skall få något meningsfullt att göra vänder vi oss inte emot, tvärtom. Vi vänder oss emot utformningen av ALU-verksamheten. I dess nuvarande form kommer det enbart att vara en form av terapi för arbetslösa och dessutom föranleda en omfattande byråkrati. Och varför får inte alla arbetslösa över 25 år möjlighet att delta i arbetslivsutveckling? Här har vi åter i en motion föreslagit konkreta åtgärder för att effektivisera ALU-verksamheten, skapa motivation för de arbetslösa, utnyttja resurser som annars är outnyttjade samt skapa flera meningsfulla och riktiga jobb. Fru talman! Denna motion kommer naturligtvis att avslås i denna kammare, för att sedan återuppstå i en ny motion från något annat parti. Ny demokrati har under ett års tid exponerat problemen och föreslagit åtgärder för att sätta landet på fötter och rädda Sverige och svenskarnas ekonomi. Det är bråttom nu, och tiden har snart runnit ut. Jag har till sist ett budskap vad beträffar arbetsmarknadspolitiken till kammarens ärade ledamöter, till er som är här och till er som förhoppningsvis lyssnar. Många av er, kanske de flesta, har förmodligen sett ''My Fair Lady''. Eliza gjorde ett yttrande på Ascot, som fick hela societeten där att tappa andan. Detta yttrande, mina ärade ledamöter, är mitt budskap till er. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till Ny demokratis reservationer nr 2 och 3 till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 7.
Fru talman! Jag begärde replik när Laila Strid Jansson sade att ansvariga politiker måste vakna. Den ansvariga politiker som borde vakna är Laila Vartenda förslag som vi socialdemokrater har lagt fram i arbetsmarknadsutskottet för att hejda arbetslöshetens utveckling, för att begränsa alla de svindlande affärer som det sägs att AMS ägnar sig åt, har ni tillsammans med den borgerliga majoriteten konsekvent röstat ner. Så när Laila Strid-Jansson ropar att politikerna skall vakna, är det faktiskt Laila Strid-Jansson själv som borde vakna. Jag skall gärna överlämna en väckarklocka efter debatten, så kanske Laila Strid Jansson vaknar i rätt tid.
Fru talman! Ja, Johnny Ahlqvist, vi har försökt komma fram till någonting i arbetsmarknadsutskottet. Ni har sagt att det måste göras någonting, att utskottet måste ta ett initiativ. Vi har sträckt ut handen två eller tre gånger och sagt att vi är intresserade men att vi vill ha en finansiering, och där har det slutat. Jag tycker personligen att vi borde tillsammans, hela utskottet, ta ett initiativ för att se till att det skapas arbete åt Sveriges människor, för behovet är stort. Vi säger inte alls nej, tvärtom.
Fru talman! Det är skönt att syndaren vaknar någon gång. De förslag som jag åsyftar lade vi fram hösten 1991. I de motioner som vi socialdemokrater har väckt under allmänna motionstiden har vi gjort bedömningen att arbetslösheten, om motionerna gått igenom, automatiskt skulle minska med 1, 2 eller 3 %, beroende på vilken tidsperiod vi har varit i sedan valet. Varenda gång har Laila Strid-Jansson valt att rösta ner våra förslag. Därför ser arbetsmarknadssituationen ut som den gör i dag. Så skäll då inte bara på de borgerliga politikerna! Jag tycker att Laila Strid-Jansson också får ta ansvar för vad som har hänt i Sverige.
Fru talman! Jag upprepar återigen att Socialdemokraterna har inviterat till förhandling. Men denna invit tycker vi har varit ord utan mening, för det har inte gått att komma till skott på det sätt som borde ha skett. Det har vi påtalat vid ett flertal tillfällen. Jag tycker fortfarande att bollen ligger hos er.

Fru talman! Jag tänkte att jag skulle bemöta Hans Andersson. En betydelsefull anledning till att vi har det som vi har det i dag är att vi i Sverige i åratal har levt över vår budget. Så har vi fått krisen. Man kan jämföra det med en familj som lever över sina tillgångar. Alla vet att det inte går ihop. Det är det som har hänt. Utvecklingen har galopperat, och skaffat oss denna kolossala skuld. Det är inte sant att vi inte har många konstruktiva förslag till hur man skulle kunna ta sig ur denna kris. Jag vill tala om för Hans Andersson att vi inte säger nej till ersättning till arbetslösa, utan tycker att vi i utskottet tillsammans borde böra någonting kreativt som skapar riktiga jobb. Det är det folk vill ha, och det är det som kan göra att vi kan rädda landet. Jag har bett om att vi skulle ta ett gemensamt initiativ. Det skulle jag uppskatta mycket.

Fru talman! I detta betänkande bifaller man enhälligt anslag till trygghetsåtgärder för statsanställda och reservationsanslaget 1991/92. I betänkandet föreslås också en höjning av den rörliga krediten för den s.k. Trots regeringens alla åtgärder för att skapa arbeten har kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen ökat. De statliga kostnaderna uppgår nu till mer än två miljarder per månad. Ny demokrati har reserverat sig mot ökningen från 15 till högst 20 miljarder kronor. I reservationen står det att man inte kan utesluta att utgifterna för arbetslöshetsersättningarna kommer att uppgå till högre belopp än vad regeringens hemställan om höjning av kreditgränsen grundas på, dvs. de ursprungliga 10 miljarder kronorna. Det står vidare att det emellertid vore oriktigt att bara av det skälet höja högstbeloppet för krediten. I Ny demokrati säger man att det skulle ge felaktiga signaler. Detta är en otrolig ståndpunkt. Det är inte ofta som vänsterpartister och moderater förenar sig, men i detta fall måste jag säga att jag får hålla med Hans Andersson. Det budskap som Ny demokrati vill ge de arbetslösa är alltså att man i juni månad skall vara utan pengar. Om Ny demokrati får bestämma, är signalen till de arbetslösa att de inte skall ha någon som helst ersättning. De skall vara utan arbete och de skall inte ha någon ersättning. Är det ett budskap som Ny demokrati vill ge till ungdomar och andra som är arbetslösa? Ni säger att det skulle ge felaktiga signaler att öka ersättningen i detta fall. Alla här i kammaren och i hela Sverige ser arbetslösheten som ett stort problem. Regeringen har satsat hårt med stora infrastrukturella satsningar, tillväxtskapande politik och satsningar på nyföretagande och på företag. Dessutom gör man utbildningssatsningar och annat för att minska arbetslösheten. Dess värre ger inte allt detta utslag med en gång. Vi får nog leva med en relativt hög arbetslöshet en tid. De arbetslösa skall alltså enligt Ny demokrati fr.o.m. juni inte ha några pengar. Det är en mycket cynisk politik från Ny demokratis sida, som förvånar mig storligen. I den socialdemokratiska reservationen står det att man egentligen går med på vad som sägs, men att man ändå vill ha en skrivning där det står att det avgörande är hur regeringen kan bekämpa arbetslösheten. Det är inte utan att vi känner igen detta från den ekonomiska debatt som vi hörde tidigare i dag. Johnny Ahlqvist upprepar påståendet att regeringen inte gör någonting, trots att regeringen försöker rätta till alla de misstag som den socialdemokratiska regeringen gjorde under den förra mandatperioden. Dessa misstag, som gjordes trots högkonjunkturen, var inledningen till den arbetslöshet vi har i dag. Jag frågar fortfarande Johnny Ahlqvist var de besparingar som Socialdemokraterna säger sig vilja göra finns. Jag tycker att Socialdemokraterna ständigt för ett slags skendebatt kring dessa frågor här i riksdagen. I Sverige gör regeringen verkligen mycket -- det vet också Johnny Ahlqvist. Vi lägger mycket pengar på att hålla arbetslösheten åt sidan. När vi får arbetslöshet försöker vi råda bot på den genom utbildning och genom att ge pengar till AMS för att skapa både utbildning och arbetstillfällen. Vi har infört ALU och det finns ungdomspraktikplatser. Vi kan ta ett exempel från det närmast oss liggande landet, Norge. Där har man, trots den socialdemokratiska regeringen, en betydligt större arbetslöshet än vad vi har i Sverige. Man behöver bara gå över kölen för att se hur situationen är med en annan typ av regering. Ändringen i lagen om arbetslivsutveckling innebär att den som uppbär KAS skall kunna delta i arbetslivsutvecklingen. Det ser vi som något positivt. Även i detta fall har Ny demokrati utdömt en ny reform. Partiet säger sig vara för nyheter, men utdömer på stående fot någonting som de flesta anser är mycket bra. I mina kontakter med människor har jag upplevt att man ser ALU som något mycket positivt. Jag kan som exempel ta hur det är i Bohuslän. I Fyrstadsområdet har man startat med något som kallas för projekt 4--44, dvs. de fyra fyrstadskommunerna har fått elva högst kvalificerade människor som jobbar med att utveckla företag. Det gör man under ALU:s mantel. Detta är verkligen något som ger tillfälle för människor att under en kort tid hjälpa företag. Det är inte alls vad Ny demokrati tar upp i sin reservation. Den sista punkten som jag vill nämna är den kritik som har förts fram mot AMS. Jag vill i detta fall instämma med Laila Strid-Jansson. Vad gäller AMS är det förvånansvärt att man inte har kunnat göra en uppföljning av ekonomin. Man har slösat för mycket. Vi säger också i betänkandet att vi ser mycket allvarligt på detta. Jag hoppas att de klara signaler som går ut i och med detta betänkande och inläggen från talarstolen här i dag kommer att innebära att AMS skärper denna kontroll. Det är viktigt att de pengar som har betalas ut används på ett bra sätt. Med detta vill jag slutligen yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag begärde ordet när Kent Olsson sade att regeringen har gjort stora satsningar. Jag frågar mig om vi sitter i samma utskott. Jag har inte i arbetsmarknadsutskottet märkt av de stora satsningar som Kent Olsson redovisar att den borgerliga regeringen har gjort. Snarare har det i så fall varit på det viset att de förslag som har lagts fram har kommit från Socialdemokraterna. Jag kan inte låta bli att reagera när Kent Olsson här kritiserar AMS. Jag vill från början säga att jag inte ställer mig bakom att man slösar med resurserna och skattemedlen i vårt land. Men vilka signaler är det som har gått ut från regeringen och arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund till Länsarbetsnämnderna ute i landet? Jo, för ungefär ett år sedan sade Börje Hörnlund vid alla tillfällen: Starta så mycket arbetsmarknadsutbildning ni kan i landet för att få ner arbetslösheten. Det gjorde Länsarbetsnämnderna, och nu står inte den ansvarige ministern för vad han själv har sagt utan gömmer sig i stället bakom tjänstemän. Jag tycker rent ut sagt att det är en skam för arbetsmarknadsministern att göra på det viset. Det ställer majoritetens företrädare Kent Olsson upp på att försvara här i kammaren i dag. Jag tycker att det är mycket märkligt. När det sedan gäller arbetslösheten sades det att den skulle bero på misstag från den socialdemokratiska regeringstiden. Nu har ni, Kent Olsson, snart suttit ett och ett halvt år i regeringsställning. Det är hög tid att ni själva svarar för den politik som ni har genomfört under dessa ett och ett halvt år och inte gömmer er bakom vad som hände under den socialdemokratiska tiden. På den tiden fick vi i södra Sverige åka över till Danmark för att rekrytera folk till industrierna, eftersom det knappt fanns någon arbetslöshet alls i detta land. Men på kortare tid än ett år har ni lyckats med mästerstycket att fördubbla arbetslösheten. Jag frågar mig därför vilka som har drivit den aktiva arbetsmarknadspolitiken, den nuvarande regeringen eller den tidigare regeringen. Vilket budskap har då Kent Olsson till de arbetslösa? Han sade att Ny demokratis budskap till de arbetslösa var att de inte skulle få någon ersättning. Vilket är regeringens budskap, och vilket är majoritetens budskap, till de arbetslösa? De signaler som har gått ut i denna vecka är att man skall sänka arbetslöshetsersättningen till en nivå som i stort sett överensstämmer med den socialhjälp man får ute i kommunerna. Är detta det budskap ni har till de arbetslösa, Kent Olsson?
Fru talman! Den socialdemokratiska politiken under de tidigare åren var att man höjde skatterna. Det budskap man nu har är att man vill höja skatterna. Regeringen har under sin tid vid makten sänkt företagens skatter, minskat arbetsgivaravgifterna och genomfört andra för företagen positiva åtgärder. Det Johnny Ahlqvist och Socialdemokraterna lyckades klara av var att under slutet av en högkonjunktur åstadkomma en ökad arbetslöshet. Jag tycker inte att man behöver vara så väldigt stolt över att man lyckades undvika arbetslösheten under en högkonjunktur. Vad gäller budskapet till de arbetslösa undrar man ibland om socialdemokraterna lever i en egen värld. Även socialdemokraterna vet om att vi i dag har ett stort budgetunderskott och att vi måste minska det underskottet. Jag vet att det kanske inte är så populärt för socialdemokraterna att läsa vad Assar Lindbeck har framfört i den utredning som lades fram i går. Där förutspråkas faktiskt en hel del av de åtgärder som den borgerliga regeringen förespråkar för att komma till rätta med ekonomin. Vad sedan gäller kritiken mot AMS noterar jag att man inom Socialdemokraterna tydligen har tyckt att den var obehaglig. I betänkandet står
Fru talman! Det stora budgetunderskottet, som Kent Olsson nämnde i denna diskussion, härrör sig till den arbetsmarknadspolitik som ni har fört. Den största posten beror direkt på arbetslösheten. Ju större arbetslösheten blir i detta land, desto större kommer budgetunderskottet att bli, beroende på att man inte får in några inkomster i form av skatter. Vi socialdemokrater har lagt fram förslag sedan hösten 1991. Då var antalet arbetslösa 140 000. I januari 1992 lade vi fram förslag om ytterligare 5 miljarder till satsningar. Arbetslösheten låg då på 180 000. I maj 1992 lade vi fram ett fullständigt investeringsprogram för hela landet. Det hade automatiskt kunnat ge en minskning av arbetslösheten. Det bestod av sådana åtgärder som vi i detta land i framtiden hade varit tvungna att investera i. Vad vi krävde var att man skulle tidigarelägga dessa åtgärder för att minska arbetslösheten. Då hade man också stoppat ökningen av budgetunderskottet. Vad gjorde då den borgerliga majoriteten i utskottet med hjälp av Ny demokrati? Ni sade nej till samtliga förslag som vi lade fram och som hade kunnat minska problemen med arbetslösheten. Jag är faktiskt stolt över att vi socialdemokrater lyckades upprätthålla en obefintlig arbetslöshet under vår regeringstid. Jag skulle gärna vilja veta om Kent Olsson är lika stolt över den politik som i dag har förorsakat att vi snart har en miljon människor anmälda hos arbetsförmedlingarna i detta land.
Fru talman! Jag tror över huvud taget inte att någon människa kan vara stolt eller glad över att vi får en ökad arbetslöshet. Däremot är jag glad över att den politik som majoriteten i dag för är en borgerlig politik och inte en socialdemokratisk politik. En socialdemokratisk politik hade rejält ökat budgetunderskottet. Jag undrar hur Johnny Ahlqvist finansierar alla dessa förslag som han har. Jag har inte någonstans hört hur dessa skall finansieras utan att man får en ytterligare ökning av vår redan stora skuld. Jag kan ta ett exempel på de satsningar som nu görs och som Johnny Ahlqvist mycket väl vet om. Det är de stora infrastrukturella satsningarna. De är unika. Socialdemokraterna satsade under en lång rad år inte speciellt mycket för att bygga ut vår infrastruktur.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

Socialdemokraterna och regeringen ville man ta ut en högre egenavgift, men den fick strykas i samband med krisuppgörelsen. Om vi sedan tittar på bördan för de arbetslösa kan vi konstatera, att även om vi sänker ersättningen från 90 % till 80 % och inför karensdagar i Sverige, har vi internationellt sett en hög ersättning. De flesta västeuropeiska länder ligger på nivåer kring 60--70 %. Jag tycker inte att vi lägger bördan på de arbetslösa. Frågan är var pengarna skall tas, när vi har ett så stort budgetunderskott.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

Fru talman! Jag har en fråga till Kent Olsson. Tycker Kent Olsson att vi skall fortsätta att låna varje månad till Arbetsmarknadsfonden till dess vi kommer upp till 120 miljarder? Om vi i stället satsar pengarna på projekt får människor jobb som ger en riktig lön. Då behöver de inte A-kassa eller KAS Om regeringen kunde effektivisera Arbetsmarknadsverket enligt våra motioner kunde vi få loss många miljarder i stället för att låna. Då skulle det inte heller drabba Sveriges skattebetalare. De skulle säkerligen också bli mycket glada för det. Vi tycker nämligen att regeringen är handlingsförlamad när det gäller detta. Vi har inte alls utdömt arbetslivsutvecklingen. Vi har utdömt formen för den. Det är bra att människor får något meningsfullt att göra när de är arbetslösa. Det har vi också sagt i utskottet. Men arbetslivsutvecklingens utformning är för byråkratisk, och det finns för många anordnare. Sedan kritiserade vi också att den endast var gjord för människor med A-kassa. Efter det att vi har påpekat att även andra borde kunna få del av den, kommer nu senare i vår även de som har KAS att få del av den genom arbetsmarknadsministerns försorg, men det räcker inte. Det är den kritik som vi har framfört mot arbetslivsutvecklingen.
Fru talman! Jag tycker inte heller att det är bra att vi lånar varje månad till fonden. Men vilket är alternativet, Laila Strid-Jansson? Vad finns det för alternativ till detta i det läge vi nu befinner oss i? Som jag sade tidigare, gör regeringen mycket för att försöka komma till rätta med arbetslösheten och skapa nya arbeten, men det är ingen av oss som tror att vi de närmaste månaderna kommer att kunna minska arbetslösheten så mycket att pengarna i fonden räcker till. Då är Laila Strid-Janssons budskap fortfarande att det inte är nog med att människor är arbetslösa, de skall inte ha några pengar heller. Jag vidhåller att det är cyniskt och ansvarslöst att föra politik på det viset. Vilka projekt har Ny demokrati som ger nya arbetstillfällen? Tala om det för oss här i kammaren! För inte bara en allmän diskussion om detta att det skulle skapas en oerhörd mängd jobb om AMS skötte sig bättre! Det kunde kanske vara bra om AMS skötte sig bättre, men inte ger det ersättningar på uppemot 2 miljarder kronor i månaden.
Fru talman! Jag måste faktiskt hålla med Johnny Ahlqvist. Det verkar inte som om vi sitter i samma utskott, Kent Olsson. Vi har hela tiden försökt att påvisa att vi måste göra något aktivt. Vi har många förslag, men jag tänker inte förlänga debatten i kammaren med att nämna dem alla. Vi har sagt att vi måste effektivisera och skapa jobb. Det kan vi göra snabbt. Det händer ingenting. Regeringen är handlingsförlamad. Vi har många förslag i våra motioner som skulle spara mycket pengar.
Fru talman! Jag måste citera Laila Strid-Jansson. Hon säger: Vi måste göra något, vi skall effektivisera, vi skall skapa arbete och vi har många förslag. Men hon nämner inte ett enda förslag. Jag bad att få några förslag, men hon använder sig av allmänna fraser som ''effektivisera'', ''skapa arbete'' och ''vi har många förslag''. Kan jag få några av de förslagen så skulle jag vara mycket tacksam.
Fru talman! Kent Olsson, jag skall be att få repetera att vi har väldigt många förslag i våra motioner. Jag anser faktiskt att man skall diskutera olika förslag från olika partier när man har utskottssammanträden. Det finns bra förslag från alla håll. Vi skall ha en konstruktiv debatt i utskottet. Det kan vi inte ha här, eftersom det skulle ta många timmar. Kent Olsson vet att vi har många förslag. Låt oss försöka tillsammans i utskottet. Det är mitt råd.
Fru talman! Jag tycker också att vi skall vara konstruktiva. Jag ser fram emot när vi skall kunna ha gemensamma konstruktiva förslag i kammaren. För tillfället upplever jag att det inte finns så mycket som är konstruktivt. Jag noterade också att Laila Strid-Jansson inte alls tog upp speciellt mycket av vad Ny demokrati skall säga till de arbetslösa när pengarna har tagit slut. Men det kanske var ett tecken som var nog så tydligt på att man inte har något att säga.
Fru talman! Jag kan bara beklaga att Kent Olsson inte har läst våra motioner. Jag hoppas att han gör det. Då kanske vi kan få i gång en konstruktiv debatt. Jag skulle uppskatta det kolossalt.

Fru talman! Att kvinnor och män skall ha lika lön för lika arbete är fastställt i lag, och det är en självklarhet. Men vi vet att i praktiken fungerar inte detta. För mig är det en gåta varför Sveriges kvinnor inte har krävt av sina fackföreningar att detta skall vara en av fackets viktigaste frågor. Det vore mycket bättre om facken ägnade sig åt dessa frågor i stället för att jaga livet ur småföretagare. Eftersom detta är så självklart för mig, finns det ingen anledning för mig att ytterligare orda om detta. Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit att 3 miljoner kronor skall ges som bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1993/94. Det skulle innebära en sänkning med 432 000 kr. På grund av det statsfinansiella läget måste alla vidkännas besparingar, och det gäller även detta statliga stöd. Vi i Ny demokrati anser att de många gånger generösa bidragen till ideella organisationer skall ses över. Till vår glädje kan vi notera att det pågår en utredning om bidrag till ideella organisationer. Vi anser att man skall avvakta utvärderingen av denna utredning innan man på bättre grunder kan fastställa bidragets storlek. Fram till dess skall även detta statliga stöd vidkännas besparingar. Vi yrkar bifall till Ny demokratis reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9, dvs.

Fru talman! På den internationella kvinnodagen i måndags framfördes över hela vårt land berättigade krav från kvinnor på Halva makten och Hela lönen. Löneskillnadsutredningen konstaterade nyss att det finns 1--8 % löneskillnad som inte kan förklaras med något annat än att den är orsakad av kön. Vid en pejling om löneskillnaderna uttalade en manlig representant från Landstingsförbundet att han inte trodde att svenska folket är moget för att frun har mera lön än mannen. Det här är ett häpnadsväckande uttalande som påvisar behovet av kvinnliga löneförhandlare och en rejäl attitydförändring i vårt samhälle. Vi lever i ett rättssamhälle med lagar som reglerar hur vi skall förhålla oss inom snart sagt alla områden. Vi har också en lag för lika lön inte bara för lika arbete utan även för likvärdigt arbete. Vi kan dock konstatera att den lagen varken följs eller beivras. Det är tydligen skillnad på lagar och lagar. JämO har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheten. En positiv indikator på att att uppställda mål har uppnåtts är, enligt JämO, bl.a. att antalet diskrimineringsanmälningar minskar. Jag skulle vilja påstå att detta faktum snarare måste tydas till JämO:s nackdel. Sedan 1987 har JämO inte fört ett enda ärende till avslut i arbetsdomstolen -- detta i en tid när lönediskriminering påvisas inom område efter område. Det kan ju omöjligt vara någon positiv indikator på JämO:s verksamhet att kvinnor tydligen inte anser det lönt att vända sig till JämO. Vad vi behöver är prejudicerande domar. Genom att verkligen driva diskrimineringsfall kan dessa bilda utgångspunkt för opinionsbildningen och ge diskrimineringen ett ansikte. Att så inte sker är enligt min mening uppseendeväckande nonchalant mot diskriminerade kvinnor i vårt land. Jämställdhetsnämnden och till särskilda jämställdhetsåtgärder samt bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1993/94. När det gäller anslaget till kvinnoorganisationerna har regeringen föreslagit en besparing i förhållande till innevarande budgetår på 432 000 kronor. stället föreslås en höjning till 5 miljoner kronor. Denna ökning på 2 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag föreslår motionärerna skall tas ur anslaget till idrottsorganisationerna. Kulturutskottet redovisade att olika frågor om jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen kommer att behandlas i utskottet, bl.a. med anledning av att Riksidrottsförbundet lämnat en redovisning av medel som avsatts för särskilda insatser och projekt avseende jämställd idrott. Kulturutskottet var då inte berett att medverka till att finansiera en uppräkning av bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet genom att i motsvarande mån begränsa medelsanvisningen under idrottsanslaget. Kulturutskottet ansåg dock att anslaget för budgetåret 1993/94 till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet bör bestämmas till minst samma belopp som för innevarande budgetår. Arbetsmarknadsutskottet delar kulturutskottets uppfattning om föreningslivets roll i arbetet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Den utvärdering som gjorts av stödet till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet visar att stödet har haft en väsentlig betydelse för verksamheten och t.o.m. varit en avgörande förutsättning för verksamheten på riksnivå för vissa av organisationerna. Av det skälet är arbetsmarknadsutskottet inte berett att minska bidraget i förhållande till innevarande budgetår. Ny demokrati har reserverat sig mot detta beslut och hänvisar till slutsatserna i den utvärdering som gjorts av stödets betydelse. Det är en märklig och direkt felaktig hänvisning, eftersom utvärderingen mynnar ut i en bestämd förslagspunkt, nämligen att i avvaktan på resultatet av utredningen Bidrag till ideella organisationer bör det statliga stödet till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet behållas på samma nivå och fördelas i enlighet med nuvarande principer. I utvärderingen föreslås också att stödet skall utgå till sådana kvinnoorganisationer som har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd för att hålla samman ett rikskansli, vilket är en förutsättning för att bedriva opinionsbildning, rekrytera nya kvinnor till organisationen, att öka kvinnorepresentationen samt stödja lokala verksamheter, t.ex genom utbildningsinsatser som efterfrågas av medlemmarna. I Löneskillnadsutredningen poängteras att kvinnliga anställda måste tränas i att inte nedvärdera sitt eget arbete. De måste få veta vad som kan vara orsaken till deras egen nedvärdering. Kvinnor måste också tränas i att tala och begära ordet i kommittéerna så att de är aktiva under värderingsarbetet.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

Fru talman! I dag är det den 10 mars, två dagar efter den 8 mars, den internationella kvinnodagen, och vi behandlar ett litet delbetänkande om anslag till jämställdhet. Det är två dagar efter de högtidliga talen och bekräftelserna från jämställdhetsministern och regeringsföreträdare om att jämställdhetsarbetet är viktigt och avgörande för jämställdhet mellan könen. Här har vi i dag ett exempel på hur regeringen tänker sig att driva och stötta jämställdhetsarbetet i praktiken. Förslaget från regeringen till riksdagen i denna fråga innebar ju att bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet skulle skäras ner, trots att en utvärdering av stödet visat att bidraget har en väsentlig betydelse för de centrala kvinnoorganisationernas arbete och t.o.m. har varit en avgörande förutsättning för verksamheten på riksnivå för vissa av organisationerna. Bidraget är också ett erkännande av kvinnoorganisationernas betydelse för ett fortsatt framgångsrikt jämställdhetsarbete. Glädjande nog kunde vi i arbetsmarknadsutskottet, efter förslag från oss socialdemokrater, få en bred enighet om att anslaget skulle vara oförändrat under det kommande året. Det är bara Ny demokrati som inte har anslutit sig till utskottets uppfattning att anslaget skall vara oförändrat. Förslaget från regeringen i denna fråga innebar, som vi socialdemokrater ser det, inte något annat än ett ytterligare bevis på att den borgerliga regeringens tal om vikten av jämställdhet mellan könen och kvinnors betydelse för Sveriges utveckling och välfärd är ett fagert tal, som saknar förankring i både beslut och handling. Det är i och för sig inte en nyhet för oss, men kanske för många av dem som har lyssnat och trott på jämställdhetsministerns vackra tal om jämställdhet. Alltsedan den borgerliga regeringens tillträde har hoten mot den svenska kvinnans internationellt sett starka ställning i samhället ökat. Det systemskifte som nu är i full gång har sin yttersta udd riktad mot kvinnorna. Det är kvinnorna som har mest att förlora på den mycket höga och fortfarande ökande arbetslösheten, som har mest att förlora på nedrustningen av den gemensamma sektorn, som har mest att förlora på sänkningen av ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen. Det är kvinnorna som har mest att förlora på den politik som den borgerliga regeringen för. Den fråga vi nu behandlar är enbart ett litet, om än viktigt, exempel på den borgerliga regeringens brist på intresse för jämställdhetsfrågorna och dess kvinnofientliga politik. Men den nästan totala enighet som har uppnåtts i utskottet om att rätta till regeringens dåliga förslag i just detta ärende bådar kanske gott inför framtiden. Efter uttalandena på internationella kvinnodagen för två dagar sedan finns det kanske förutsättningar för de borgerliga ledamöterna att tänka sig att stödja fler socialdemokratiska förslag som syftar till att stärka kvinnornas ställning i samhället och som därmed också förbättrar jämställdheten mellan kvinnor och män. Det som i så fall ligger närmast till hands i arbetsmarknadsutskottet, som hanterar de här frågorna, är naturligtvis att de borgerliga ledamöterna ansluter sig till det socialdemokratiska förslaget för arbete och utbildning. Ett genomförande av det programmet är det som skulle betyda allra mest för jämställdheten mellan kvinnor och män. Även vid behandlingen av den frågan har de borgerliga ledamöterna all möjlighet att stödja socialdemokratiska förslag för förbättrad jämställdhet. Eller är det så att uttalandena om behovet av en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är något som plockas fram och dammas av en gång om året inför den internationella kvinnodagen? Vackra ord och uttalanden om vikten av ökad jämställdhet mellan könen har bara sitt berättigande om de också följs av beslut och handling. Dagens ärende är ett bra exempel på en gemensam vilja att stötta jämställdhetsarbetet. Jag hoppas att det kommer att följas av fler exempel. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.
Fru talman! Berit Andnor påstod gång på gång att det här var fråga om en neddragning av bidrag, att det var vackert tal från jämställdhetsministern och att man gjorde något annat i praktiken. Jag vill bara påpeka att det här förslaget om bidrag till kvinnoorganisationerna kommer från Civildepartementet, och det är civilministern som har lagt fram det. Många kvinnor och många journalister tror att det i Sverige i dag är fler kvinnor som är arbetslösa -- det låter så i debatten, säger de. När man då påpekar att så inte är fallet, att det långtifrån är fler kvinnor som är arbetslösa, blir de mycket förvånade. Jag tycker inte att man skall skrika så mycket innan eländet är här. Dessutom pratar Socialdemokraterna mycket om neddragningar av anslagen till kommuner och landsting, som ju är en nödvändighet för att något så när sanera statens utgifter. Faktum är ju att Socialdemokraterna själva inte har några egna pengar till detta, utan de bara protesterar. Jag märkte också att Berit Andnor inte med ett ord nämnde den stora orättvisan i att kvinnor och män har olika löner. Jag minns en tidigare debatt, då Berit Andnor sade att det här skulle lösas genom den solidariska lönepolitiken. Efter att jag har varit på pejlingen om Löneskillnadsutredningen undrar jag verkligen om det är möjligt. Där gavs det vittnesbörd om att man på en LO-kurs kallat jämställdhetslagen för ''jämmer och eländeslagen''. Så sent som i januari 1990 hade en ordförande i ett fackförbund sagt: Det finns många lågavlönade kvinnor, men bland de lågavlönade finns även familjeförsörjare.

Fru talman! Jag trodde att regeringen gemensamt var ansvarig för sina förslag, Isa Halvarsson. Vad jag vet sitter jämställdhetsminister Bengt Westerberg med i regeringen och är ansvarig för de förslag som läggs fram. Oavsett inom vilket område det rör, är man gemensamt ansvarig. I mitt inlägg beskrev jag några delar av den djupt kvinnofientliga politik som den borgerliga regeringen för, den politik som medför en ökad ojämlikhet mellan kvinnor och män, de förslag som hela tiden har sin udd riktad just mot kvinnor. Det finns en rad exempel på detta, utöver dem som jag redan tidigare har nämnt. Detta är ett faktum, som man inte kan prata bort med vackert tal eller vackra ord. När det gäller kvinnors arbetslöshet är det riktigt, som Isa Halvarsson säger, att den hittills är lägre än mäns. Därmed är det inte sagt att det kommer att vara på det sättet de närmaste åren. Vi vet genom de olika beräkningar som har gjorts att nedskärningarna inom kommuner, landsting och staten kommer att medföra att ungefär 55 000 kvinnor kommer att mista sina arbeten. Det är också välkänt. Det är naturligtvis ett resultat av den borgerliga regeringens politik inom det området. De förslag som vi har lagt fram i övrigt om att skapa arbete och utbildning är väl underbyggda, beredda och klara att sättas i sjön i morgon, om vi vore i den ställningen att vi hade makten att genomföra dem. Våra förslag innebär att 190 000 människor skulle komma i arbete och utbildning, och förslagen är både genomtänkta och finansierade. Om löneskillnaderna hade vi en debatt i höstas. Min uppfattning kvarstår: Den solidariska lönepolitiken kommer att ha och har haft oerhört stor betydelse för kvinnors löner. Vi vet nämligen genom kunskaper som vi har och genom erfarenheter som vi gjort att löneskillnaderna har minskat. De som har vunnit på det är kvinnorna -- det är kvinnorna som är lågavlönade. Den solidariska lönepolitiken kommer enligt min uppfattning att ha oerhört stor betydelse för att förbättra kvinnors löner.
Fru talman! Det är, tror jag, bara kvinnliga förhandlare som kan förändra inställningen till kvinnor och kvinnors löner. Vad den borgerliga regeringen nu har framför sig är att -- det gäller egentligen allt som har debatterats i dag -- ordna upp det som man har fått ta över. Det som gömts i snö, kommer upp i tö, som det brukar heta. Berit Andnor hänvisade till att det bara skulle kosta arbetstillfällen. Då kan man verkligen förundra sig över att ni inte tar till ännu mer, så att arbetslösheten helt försvinner. Vi vill åstadkomma en tillväxt i ekonomin som gynnar även kvinnorna. Jag kan inte hålla med om att regeringens politik skulle ha udden riktad mot kvinnorna. Den syftar tvärtom till att frigöra de resurser som finns hos kvinnorna.
Fru talman! Vi socialdemokrater har alltsedan hösten 1991 i våra motioner till denna riksdag lagt fram förslag efter förslag för att motverka och motarbeta den arbetslöshetsökning som vi såg skulle komma. Hösten 1991 var 140 000 människor arbetslösa. Nu är 330 000 människor öppet arbetslösa. Till detta kommer de som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och de som vi inte ser, de som är latent arbetssökande. Dessutom finns det en stor andel kvinnor som är deltidsarbetslösa. Detta har den borgerliga regeringen ''lyckats uppnå'' under sina ett och ett halvt år. Det är ofrånkomligt att denna borgerliga regering någon gång börjar ta ansvar för vad man gör, för de politiska beslut man fattar. Den politik man har fört har medfört att man har förstärkt lågkonjunkturen. Den har medfört att vi här i landet har fått en arbetslöshet på en nivå som vi aldrig tidigare har haft. Detta är djupt allvarligt, och de som drabbas mest av detta är på sikt kvinnorna. Grunden för all jämställdhet mellan könen är rätten till ett eget arbete, ett eget arbete som ger frihet och oberoende. Det är det absolut viktigaste. I den ekonomiska politiken och i all annan politik i dag borde vi samla oss och tillsammans anstränga oss för att göra någonting åt den mycket höga arbetslösheten. Jag tycker att det är beklagligt att de borgerliga ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet så konsekvent avvisar de förslag som vi socialdemokrater har lagt fram. I morgon har ni möjligheten att stötta våra förslag, att se till att människor åter kommer i arbete, även kvinnor. Det, Isa Halvarsson, skulle göra något verkligt för jämställdheten mellan könen.

Fru talman! Lindbeckkommissionen, som offentliggjorde sin rapport i går, visar ur vilket klimat dagens ekonomiska kris har uppstått. Strukturer som gynnar organisationer och korporationer riskerar att skapa underskott och i framtiden skada enskilda människor mer än den nytta organisationerna kan åstadkomma. Det är därför en nödvändig politisk princip att inte spendera mer pengar än man har, dvs. det gäller att finansiera sina utgifter. I det betänkande vi nu behandlar föreslår arbetsmarknadsutskottet att totalt 20 miljoner skall läggas på åtgärder för jämställdhet: ca 10,5 miljoner till JämO och nästan 3,5 miljoner till kvinnoorganisationerna. Är det mycket eller litet? Ja, det beror på vad man jämför med. I varje fall om vi jämför med de miljoner som nu faktiskt läggs på konkreta åtgärder för att få i gång nya friska kvinnojobb via NUTEK, också 20 miljoner, eller med de totalt hundratals miljoner som går till idrotten förefaller summan 3,4 Några riktigt bra mätinstrument för att mäta hur mycket resp. åtgärd i praktiken påverkar jämställdheten finns inte. De skulle behövas, inte minst för att man skall kunna styra den framtida inriktningen på rätt sätt. Moderater anser inte att organsiationsbidrag bör vara det högst prioriterade. Snarare är det så att människors möjligheter att betala hyra, mat och kläder för oss är viktigare än organsationsbidrag. Samtidigt förnekar vi inte det värde som en god, effektiv organsation har. Principiellt menar vi att i tider när människor får dra åt svångremmen kan inte Organsationssverige gå ograverat ur krisen. Det vore orimligt att låta kvinnoorganisationerna dra ned medan idrotten, som i många avseenden är mansdominerad, behåller sina bidrag -- i all synnerhet som man kan konstatera att där finns ett ekonomiskt överhäng att spara på. Arbetsmarknadsutskottet vände sig till kulturutskottet för att via idrotten finansiera återtagningen av den besparing på kvinnoorgansationerna som var föreslagen. Särintressena, de som Lindbeckkommissionen varnar så för om man vill upprätthålla en sund ekonomi, finns väl representerade här i huset, så finansiering via kulturutskottet blev ingen framkomlig väg. Vid behandlingen av ärendet i utskottet fanns det ett intresse för att åstadkomma en bra egen finansiering inom arbetsmarknadsutskottet. Jag utgår från att så kommer att bli fallet. Det är ju ofta så att när man verkat ihop som en familj en tid så uppstår också ett gemensamt ansvar för att plånboken skall räcka till utgifterna. Så anmärkningsvärt bra som det ändå svåra samarbetet i regeringsställning mellan fyra partier fungerat hittills vore det märkligt om inte också fortsättningen skulle fungera, särskilt i denna förhållandevis lilla fråga. Vi moderater finansierar givetvis det bevarade anslaget inom utskottets egna väggar. Men även om det handlar om relativt små belopp är detta en viktig principiell fråga för de kvinnor som i generationer känt sig lägre värderade. Många skulle tolka en neddragning av detta anslag som ytterligare en nedvärdering, om inte motsvarande neddragning kan ske på något mansdominerat område. I den brytningstid som vi nu befinner oss i när det gäller mäns och kvinnors lika värde är rösträtten kanske det mest värdefulla kvinnor har. Rätt använd kan den sannolikt betyda mer än organsationsanslag. Det är därför av största vikt att kvinnor inom partierna vid val och provval inser värdet av det trumfkort det innebär att inneha majoriteten av valsedlarna och att tillhöra det kön som har det högsta valdeltagandet. Även om den största politiska kraften ligger i rollen som konsument av politik med betalningsmedel i form av röstsedel behövs ändå extra utbildningssatsningar på kvinnor för att skapa både djup och bredd när det gäller den kompetens som ytterst måste utgöra grunden för alla avancemang både i politiken och på arbetsmarknaden. Där fyller fortfarande kvinnoorgansationerna en viktig uppgift. Det är därför, fru talman, som vi inte kan acceptera Ny demokratis linje i detta ärende. Det är tyvärr den linje som riskerar att bidra till att kvinnorna förlorar mest. Det är inte att undra på att nydemokraterna synes ha problem med att behålla och dra till sig kvinnliga medlemmar. Partiets kvinnosyn har ju nyligen luftats offentligt mellan olika kvinnliga företrädare. Problemet med kvinnodebatten över huvud taget är att alltför många fortfarande ser kvinnor som ett kollektiv. Det är inte bara i Nydemokraternas interna kvinnodebatt som två oliktänkande kollektiv står emot varandra. Så är det i många av de debatter om kvinnor som nu pågår. Men kvinnor utgör inte ett kollektiv mer än män. Personligen tror jag snarare att kvinnor har mer divergerande åsikter än män -- just för att de har tvingats att ta ställning i de svåra personliga frågorna om hur man förenar utbildning, förvärvsarbete, tid och närhet för barn och allmänt familjeansvar. Det är frågor som många män glider undan ända tills det är för sent. Det moderna samhällets uppgift är inte att tvinga någon till mera dubbelarbete, utan att ge var och en, man och kvinna, rätt och möjlighet att finna sin egen väg och att kunna få gå den. Vi är inte där än, men vi är på god väg. När vi är framme vid det målet behövs inte längre de anslag som vi i dag diskuterar. I stället för att upprepa liknande synpunkter som Isa Halvarsson framförde, vill jag instämma i hennes synpunkter vad avser kvinnolönerna. Fru talman! Problemet är att även om människor gärna tar till sig nya tankar och idéer är det svårt att få dem att lämna de gamla, vilket Isa Halvarsson visade med sitt citat. Det försenar onekligen önskvärda förändringsprocesser. Fru talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till majoritetens hemställan i betänkande AU9.

Fru talman! Jag skulle vilja göra ett litet påpekande till Hans Andersson, nämligen att han glömde att lägga till tillväxtens betydelse för utjämningen mellan män och kvinnor. Får vi ingen tillväxt i det här landet, kommer vi att få svårt att klara utjämningen mellan olika grupper, vilka grupper det än må vara. Jag vill samtidigt göra en snabb historisk tillbakablick och visa vad som faktiskt har hänt med tillväxten under den period då de socialistiska partierna i olika schatteringar hade hand om den politiska makten. Faktum är att BNP per capita rasade under den perioden. Sverige föll från plats 3 till plats 14 bland OECD-länderna.

Jag vill erinra Charlotte Cederschiöld om att debatten fortfarande gäller anslag till jämställdhet.
Fru talman! Jag ville bara uppmärksamma herr Andersson på att jag kompletterade hans tidigare inlägg med att tala om tillväxt. Jag tog inte upp tillväxten som en särskild fråga. Det är inte fråga om enbart tillväxt, utan jag instämmer i de synpunkter som tidigare har framförts om hur viktigt det är att följa upp lönediskrimineringsärendena. Jag ville emellertid ändå påpeka att det är väldig vanligt bland vänsterpartier att man glömmer att komma ihåg tillväxtens betydelse. Det var alltså en komplettering.

Fru talman! Som dagens sista ärende behandlar vi nu Investeringsbidrag till Banverket och Vägverket ur anslaget B2, betitlat Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för tidigareläggning av affärsverksinvesteringar. Det är ett enigt utskott som föreslår att även Banverket och Vägverket skall få del av detta anslag. Vi beslutade här i riksdagen i december att AMS skulle få disponera 1 miljard kronor för att därmed göra det möjligt att tidigarelägga investeringar inom affärsverken. Med hjälp av det här bidraget har ett antal mycket angelägna investeringar kunnat tidigareläggas. Det har betytt mycket för sysselsättningen på olika orter i vårt land. Jag kan nämna t.ex. att SJ:s beställning av X2000-tåget gjorde att sysselsättning inom ABB i Kalmar kunde säkras och 400 personer där kunde få behålla sina jobb. Även andra verk inom kommunikationsområdet, såsom Televerket, Sjöfartsverket och Postverket, har kunnat tidigarelägga investeringar. Hittills har mindre än 400 miljoner kronor tagits i anspråk ur det här anslaget. I det betänkande vi nu behandlar föreslås i ett utskottsinitiativ att Banverket och Vägverket, trots att de inte är affärsverk, skall få bidrag ur det här anslaget för att kunna tidigarelägga sina investeringar. Det finns mycket stora likheter mellan de här båda verken, som inte är affärsverk, och de statliga affärsverken. Förutsättningarna är mycket likartade. Det finns även inom Banverket och Vägverket en mängd uppgifter och projekt som skulle kunna vara lämpliga att tidigarelägga för att trygga och främja sysselsättningen. Detta har också trafikutskottet framhållit i en skrivelse till arbetsmarknadsutskottet. Arbetsmarknadsutskottet instämmer i de synpunkterna och föreslår därför i ett utskottsinitiativ att också Vägverket och Banverket skall få del av det här anslaget. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet AU15.

Fru talman! Det börjar bli litet ödsligt i kammaren, men jag vill ändå göra en kort markering i anslutning till behandlingen av det här eniga utskottsbetänkandet. Jag vill erinra om att Socialdemokraterna under förra året vid flera tillfällen tog initiativ för att få till stånd en tidigareläggning av investeringar av bl.a. vägar och järnvägar. Vi gjorde det för att bemästra, bekämpa och dämpa den stigande arbetslösheten. Men våra förslag avvisades tyvärr av den borgerliga majoriteten. Det var först genom krisuppgörelsen, som behandlades här i kammaren i slutet av förra året, som vi socialdemokrater äntligen fick gehör för vissa åtgärder för att öka sysselsättningen. Det gällde bl.a. anvisande av 1 500 miljoner kronor till länsvägar i skogslänen. Vi fick då också ett genombrott för våra idéer om en tidigareläggning av investeringar genom att låta affärsverken och Byggnadsstyrelsen finansiera vissa projekt genom upplåning. Riksdagen anvisade 1 miljard kronor till AMS för att verken och Byggnadsstyrelsen skulle få kompensation för vissa merkostnader, framför allt räntekostnader, som tidigareläggningen medförde. Tyvärr omfattades, precis som Marianne Jönsson sade, inte Banverket och Vägverket av den här möjligheten till tidigareläggning av investeringar. De borgerliga motsatte sig i förhandlingarna detta. Nu, efter initiativ från socialdemokraterna i trafikutskottet, har såväl trafikutskottet som arbetsmarknadsutskottet enigt ställt sig bakom förslaget om att också Banverket och Vägverket skall få möjlighet till kompensation för merkostnader vid upplåning. Det som främst har föranlett det här initiativet är, som bekant för oss som har behandlat ärendet, Banverkets behov av att upphandla räls. Nu kan detta förhoppningsvis ske, så att sysselsättningen främjas vid tillverkningsområden i landet. Möjligheterna till tidigareläggning begränsas naturligtvis inte till det, utan gäller hela verksamhetsområdet för Banverket och Vägverket. Det är nu viktigt att alla berörda gör sitt yttersta för att utnyttja den möjlighet som öppnas efter riksdagens beslut. Jag vill i sammanhanget uttrycka förhoppningen att arbetsmarknadsutskottet också kommer att tillstyrka Socialdemokraternas förslag att för det verksamhetsår som börjar den 1 juli i år ge fortsatt möjlighet till kraftigt ökade investeringar. Banverket har presenterat investeringsobjekt om ca 6 miljarder kronor och Vägverket om hela 20 miljarder som kan startas under innevarande år. Det finns således rika möjligheter att genom en kraftig ökning av investeringstakten nu motverka den galopperande arbetslösheten. Tyvärr har arbetsmarknadsutskottets borgerliga majoritet hittills fungerat som bromskloss. De borgerliga ledamöterna i andra utskott, t.ex. trafikutskottet och utbildningsutskottet, har visat sig betydligt mer alerta när det har gällt att göra insatser mot arbetslösheten. Det är närmast pinsamt att se hur likgiltiga regeringspartiernas företrädare i arbetsmarknadsutskottet har varit inför den allvarliga arbetslöshetskris som vi nu upplever. I morgon har de chansen att rehabilitera sig. Då skall nämligen arbetsmarknadsutskottets viktiga betänkande om arbetsmarknadspolitiken slutjusteras, och jag hälsar de borgerliga ledamöterna välkomna att då tillstyrka vårt förslag om fortsatt räntestöd för tidigareläggning av viktiga investeringar inom Banverket, Vägverket och kanske också inom affärsverken. Med detta yrkar också jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt fem frågor till utrikesministern om samarbetet med Cuba. I interpellationen frågas om regeringen avser att lämna katastrofbistånd; om Sveriges tidigare samarbete inom kultur och vetenskap skall återupptas; om regeringen kommer att verka för att USA:s sanktioner skall upphöra; om Sverige för egen del, direkt eller indirekt, kommer att medverka i USA:s sanktioner mot Cuba och på vilket sätt regeringen vill verka för att Cuba respekterar de mänskliga rättigheterna samt snarast avskaffar dödsstraffet. I regeringsdeklarationen 1991 fastslogs att regeringens riktmärken för utvecklingssamarbetet skulle vara stöd för mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomiska reformer. Med ledning av dessa riktmärken bedömdes det inte som ändamålsenligt att samarbeta med den kubanska regeringen i ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Beslut fattades därför om att inte förlänga de pågående avtalen avseende forskningssamarbetet när dessa avslutas vid halvårsskiftet innevarande år. I den händelse FN eller enskilda organisationer inkommer med appeller om stöd till katastrofbistånd till Cuba, kommer dessa att prövas på samma sätt som andra ansökningar av liknande karaktär. Regeringen har beslutat att biståndssamarbetet med Cuba skall upphöra. Ingångna avtal/åtaganden skall dock fullföljas. Några hinder mot kultur och forskarutbyte inom ramen för t.ex. Svenska Institutets gäststipendier föreligger inte. Sverige för således ingen sanktionspolitik gentemot Cuba. Det är regeringens uppfattning att dialog och kontakt i allmänhet är ett bättre medel än isolering, om man vill åstadkomma förändringar. Groth, har nyligen rapporterat till generalförsamlingen och MR-kommissionen. Han framför i dessa rapporter den av Sverige delade uppfattningen att sanktionspolitik mot Cuba är kontraproduktiv om avsikten är att åstadkomma förbättringar för de mänskliga rättigheterna och att bidra till en fredlig utveckling i landet. Sverige mycket bestämda invändningar direkt till den amerikanska regeringen med anledning av att även icke-amerikanska företag skulle komma att tvingas till vissa inskränkningar till följd av den utvidgade amerikanska sanktionspolitiken. Sverige följer mycket nära utvecklingen i Cuba med avseende på de mänskliga rättigheterna, framför allt genom vår ambassad i Havanna. Sverige var också medförslagsställare till generalförsamlingens MR-resolution om Cuba, som antogs i slutet av förra året. Vi är vidare medförslagsställare till resolutionen om Cuba, som vi räknar med skall antas i dagarna av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och som för närvarande sammanträder i Genève. Regeringen har vid ett flertal tillfällen under det gångna året protesterat mot en rad övergrepp och avser att även fortsättningsvis följa utvecklingen på motsvarande sätt. Förtrycket av dem som med fredliga medel kämpar för respekten för de mänskliga rättigheterna och för en demokratisk utveckling är oacceptabelt. Det är också av vikt att de kubanska myndigheterna samarbetar med FN:s rapportör och tillåter honom att besöka landet. Vad gäller dödsstraffets avskaffande kan nämnas att frågan togs upp för första gången i FN av Sverige för mer än 30 år sedan. Sverige var senare mycket aktivt i det arbete som ledde fram till att FN:s generalförsamling antog ett frivilligt tilläggsprotokoll till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter angående avskaffande av dödsstraffet. Från svensk sida har vi sedan dess i internationella sammanhang verkat för att höja protokollets betydelse, något som dock försvåras av att en majoritet av FN:s medlemsstater har kvar denna strafform. Cuba har varken anslutit sig till konventionen eller dess tilläggsprotokoll. Sverige verkar konsekvent för att dödsstraffet skall avskaffas i de länder som alltjämt tillämpar det.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som delvis positivt tillmötesgår de synpunkter jag framförde i min interpellation om Cuba. Men jag har också invändningar, eftersom regeringens ståndpunkt inte i tillräcklig grad främjar ekonomisk utveckling och demokratisering av Cuba. För att motverka den allvarliga ekonomiska krisen har den kubanska regeringen initierat ett krispaket. Det omfattar bl.a. liberalisering av det ekonomiska livet med ökat privat ägande och förbättrade förhållanden för utländska investeringar inom t.ex. Val har nyligen hållits i Cuba. Även om det inte uppfyller våra krav på demokratiska val, får det dock betraktas som ett visst framsteg. Jag noterar att några hinder mot kultur och forskarutbyte inom ramen för t.ex. Svenska Institutets gäststipendier inte föreligger, vilket jag uppfattar som en viss förändring i regeringsbeslutet av den 14 november 1991. Mot bakgrund av utvecklingen i Cuba och andra förändringar, finns det anledning att göra en viss omprövning av Sveriges hållning till Cuba. En successiv förändring av samarbetet är påkallad, främst vad gäller kultur och vetenskap. Detta bör snarast möjligt återupptas. En förändrad svensk hållning skulle underlätta våra möjligheter att kunna påverka Cuba vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Ökade förutsättningar borde även föreligga att förmå Cuba att avskaffa dödsstraffet. Det är angeläget att FN:s rapportör avseende de mänskliga rättighetera i Cuba, ambassadör Carl Johan Groth, ges möjligheter att till fullo uppfylla sitt mandat. Han bör i första hand beredas möjligheter att upprätta en direkt dialog med den kubanska regeringen. Groth, som är väl insatt i kubanska förhållanden, skulle kunna, med hjälp av vidgade arbetsmöjligheter, göra verksamma insater på MR-området. Det är viktigt att Sverige framför mycket bestämda invändningar direkt till den amerikanska regeringen med anledning av att även ickeamerikanska företag skulle komma att tvingas till inskränkningar till följd av den utvidgade amerikanska sanktionspolitiken. Sverige bör inte bara verka mot det utvidgade amerikanska handelsembargot mot Cuba utan också agera för att sanktionerna helt upphör. Enligt min mening är denna sanktionspolitik otidsenlig, onödig och skadlig. Ett hävande av sanktionerna kan bryta Cubas isolering, vilket har lett till en mycket allvarlig inrikespolitisk situation. Man bör på allt sätt främja det fria flödet av informationer och idéer till det kubanska folket. Det är hög tid för en normalisering av omvärldens relationer till En avveckling av sanktionerna är en form av förtroendeskapande åtgärd från Clintonregeringens sida. Kubanska oppositionella framhåller hur en sådan åtgärd skulle vara lämplig att vidta som en signal på amerikansk vilja att inleda en ömsesidig, förtroendeskapande process mellan USA och Cuba. Det är av betydelse att Sveriges regering tillvaratar de möjligheter som föreligger för att verka i denna riktning. Det är dessutom av stort intresse att få statsrådet Svenssons kommentarer till de invändningar jag här har anfört till hans svar, som i huvudsak var positivt.
Herr talman! Jag tycker att det har ett stort värde att den här interpellationen har lagts fram. Jag kan visst hålla med om att det går att skönja vissa framsteg. Hans Göran Franck och jag kan sedan ha olika uppfattningar om huruvida dessa framsteg är stora eller små. Men jag tror och hoppas att vi kan vara överens om att det fortfarande finns mycket att önska och förvänta. Det finns väl också anledning att i varje fall nämna i sammanhanget att det står svenska företag fritt att idka handel med Cuba, om de tycker att projekten håller för gängse företagsekonomiska bedömningar. Beträffande den amerikanska embargopolitiken, som Hans Göran Franck uppehöll sig särskilt vid, bör väl sägas att Sverige vid tre olika tillfällen har protesterat mot den s.k. Cuban Democracy Act, som undertecknades av president Bush den 23 Under april månad förra året anslöt vi oss till två démarcher i ärendet. Den ena gjordes inom ramen för Cottonklubben och gällde sjöfartsavsnittet i lagförslaget. Démarchen gjordes av Sverige, Grekland, Japan, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien. Den andra démarchen tog upp andra delar av lagförslaget, särskilt avseende dotterbolags verksamhet. Den démarchen gjordes av EG-länderna med anslutning av Sverige och EG den 6 oktober, när man upprepade tidigare ståndpunkter angående den extraterritoriella tillämpning av amerikansk lagstiftning som Cuban Democracy Act utgör. Nu blev det så att Sverige inte kom med i det sammanhanget, för det var ju en EG-affär, men Sverige har i stället under hösten hos företrädare för den amerikanska administrationen framfört den svenska kritiken ytterligare en gång.
Herr talman! Det är bra att statsrådet Alf Svensson kompletterar svaret med att redogöra för de olika åtgärder som regeringen har vidtagit. I nuvarande läge menar jag att det finns all anledning att intensifiera ansträngningarna, framför allt beroende på att USA har fått en ny regering. Man bör inte hesitera för att öka ansträngningarna nu. Det borde finnas större förutsättningar för ett positivt gensvar med en demokratisk regering i Washington. Vi vet från valrörelsen i samband med presidentvalet att det här inte är en enkel fråga, eftersom även det demokratiska partiet har intagit ståndpunkter som knappast kan sägas överensstämma med dem som vi har framfört från svensk sida, men jag vill understryka att förutsättningarna nu borde vara större. Det ger anledning till förnyade ansträngningar från den svenska regeringens sida. Jag menar att möjligheterna att få sanktionerna att helt upphöra skulle förbättras, om Sverige tog ytterligare ett steg för att bryta den isolering som Cuba är utsatt för. Det jag i första hand har i åtanke är att samarbetet när det gäller kultur och vetenskap snarast återupptas. Den saken tycker jag att Alf Svensson borde kommentera.
Jag har inget emot att det understryks att det är dags att intensifiera ansträngningarna i det läge som råder. Jag är också överens med Hans Göran Franck om att det borde finnas möjlighet nu, när USA har en ny president. Gamla låsningar kan ju ofta vara svårare att komma ur, och nu har USA en president och en vicepresident som förhoppningsvis ser med litet andra ögon än företrädarna. Emellertid är förhållandet det att chefen för latinamerikanska avdelningen i State Department ännu inte har utsetts, och det kan ju i varje fall rent praktiskt ännu försvåra kontakterna eller möjligheterna till påtryckning. Forskningssamarbetet med Cuba har pågått under lång tid och får ur forskningssynvinkel höga vitsord, det skall sägas. Svenska forskare talar mycket positivt om forskarrelationen med sina kubanska kolleger. De säger att det är bra projekt, men man måste ändå kunna förvänta efter ett tag att mottagarländerna själva tar över. Castroregimen har prioriterat tre sektorer som grund för landets utveckling. Det är socker, bioteknologi och mediciner, och Sverige har medverkat inom samtliga de sektorerna. Men vi har funnit att Cubas utvecklingsmodell inte skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och ett effektivt bistånd. Därför har vi alltså beslutat att inte förlänga avtalen om forskningssamarbete och att därmed avsluta biståndssamarbetet i det avseendet med Cuba. Men låt oss vara överens om, Hans Göran Franck, att vi fortsättningsvis skall utöva påtryckningar åt två håll. Vi skall försöka få USA att ändra sin politik, och vi skall försöka få Fidel Castro att ändra sin politik. Naturligtvis finns det en förhoppning hos mig -- och jag tror hos oss alla -- att vi snart skall kunna återuppta en klok och för alla parter positiv forsknings och kulturverksamhet.
Herr talman! Om regeringen vill agera så som Alf Svensson nu senast uttryckte sig, dvs. att finna vägar för ett återupptagande av samarbetet -- de invändningar han gjorde kan vi inte diskutera här -- är det uppenbart att det finns goda möjligheter inom kultur och vetenskap. Jag menar att regeringen kan agera med stor kraft och styrka i det här fallet, inte minst med hänsyn till det betänkande från utrikesutskottet som antogs av riksdagen i går. När det gäller andra typer av samarbete är det riktigt som Alf Svensson säger, att företagen själva kan agera för att utöka handeln med Cuba. Men det är ju alldeles klart att den position som regeringen intog genom beslutet den 14 november 1991 väger negativt i vågskålen. Det är därför som det behövs en öppning av attityden, att man säger att nu är tiden inne för att bryta isoleringen. Det kommer också att påverka handelsutbytet.
Herr talman! Fortsättningsvis gäller att det finns mycket att önska från kubanernas sida och inte enbart från amerikanernas sida. Det var därför jag också sade i min tidigare replik att vi har all anledning att utöva påtryckningar åt två håll.

Herr talman! Georg Andersson har ställt tre frågor till mig angående regionalpolitiken. Han vill för det första veta vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra den snabba avveckling av industriföretag som nu sker i stora delar av skogslänen. För det andra vill han veta om jag är beredd att särskilt beakta vikten av en fungerande offentlig sektor i glesbygden. För det tredje vill han veta om jag vill förhindra bolagisering och avreglering som försämrar service och sysselsättning i de glesare områdena. En av regeringens huvuduppgifter är att återvinna utvecklings och tillväxtkraften i svensk ekonomi. I det ligger bl.a. att skapa gynnsamma förutsättningar för att starta, utveckla och driva företag i alla delar av landet. Regeringen har därför vidtagit en rad åtgärder som underlättar för företagen att utvecklas på ett önskvärt sätt. Skatterna för småföretagen har sänkts, nya finansieringsmöjligheter har införts och en rad regelsystem har förenklats. Arbetsgivaravgifterna har sänkts generellt och systemet med regionalpolitiskt motiverad nedsättning av socialavgifter har vidgats till att gälla i större delen av Norrlands inland och det omfattar dessutom fler verksamheter än tidigare. Tillsammans med den förändring av kronans värde som har skett innebär dessa åtgärder att företagens konkurrenskraft -- också i skogslänen och i stödområdet -- har förbättrats mycket påtagligt. Flera företagare från olika håll i skogslänen som jag har träffat har också understrukit att det är på det sättet. I den mycket djupa lågkonjunktur som Sverige och omvärlden nu befinner sig i är det tyvärr så, att efterfrågan på produkter från dessa företag är alltför svag. Det gör att företagen ännu inte har kunnat dra nytta av sina konkurrensfördelar. Detta drabbar dock inte bara skogslänen, utan är ett problem för företagen i hela landet. Även om det är en klen tröst så kan det ändå noteras att antalet konkurser har minskat under senare tid i landet som helhet, och att flera av skogslänen faktiskt ligger bättre till än många andra län i detta avseende. En väl fungerande offentlig sektor är självfallet av stor betydelse i glesbygderna. Inte minst är kommunernas möjligheter att upprätthålla en god service av stor betydelse. Utformningen av systemet med statsbidrag till kommunerna är ett viktigt medel i detta sammanhang. Det system med ett sammanslaget bidrag som riksdagen har beslutat om skall kompensera för såväl bristande skattekraft som för strukturella kostnadsskillnader. Den väsentliga fördelen med det nya systemet är att kommunerna ges ökad frihet att välja de lösningar som passar den egna kommunen bäst och avväga olika insatser efter skiftande krav och förutsättningar. Jag är medveten om att systemet till en början kan ha vissa brister, t.ex. när det gäller att beräkna dessa strukturkostnader. En särskild utredare har tillsatts för att följa hur systemet slår och ta fram underlag för att bedöma hur statsbidragssystemet på ett bra sätt kan kompensera för de strukturella skillnader som finns. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar när det gäller statlig service i glesbygd. När en indragning av någon verksamhet planeras skall berörd myndighet rapportera detta till länsstyrelsen som i sin tur skall ta upp överläggningar om alternativa lösningar. Bakgrunden till att länsstyrelserna tilldelats denna roll var att varje sektorsmyndighet tidigare i alltför stor utsträckning agerade på egen hand utan att grundligt pröva om en verksamhet kunde bibehållas genom samordning med andra verksamheter på orten. Enligt min mening bör länsstyrelserna också ta egna initiativ till överläggningar med berörda myndigheter om samordnade servicelösningar för att bibehålla eller utveckla olika typer av lokal service. Även glesbygdsmyndigheten har här en viktig roll. Myndigheten bör genom att ha kontakter med berörda centrala verk och myndigheter diskutera aktuella verksamhetsförändringar och möjligheter till olika former av samordnande servicelösningar. När det gäller frågan om bolagisering och avreglering har regeringen satt som villkor att en verksamhet som bolagiseras skall uppfylla de regionalpolitiska målen i samma grad som tidigare. De tjänster som verksamheten omfattar skall ha åtminstone samma kvalitet som innan bolagiseringen eller avregleringen genomförs. Denna kvalitetsnivå säkerställs genom framför allt lagstiftning. Ett exempel på höjning av servicenivån i förhållande till den tidigare regeringens ambition är den nya telelagen. I det lagförslag som lämnades till ''grundläggande telekommunikation'' utsträckts till att också omfatta viss datakommunikation och användning av telefax. Detta har skett för att i första hand tillgodose behoven i de regionalpolitiskt prioriterade områdena. I den avreglering som har inletts för inrikesflyget följer vi de regionala konsekvenserna mycket noga. Luftfartsverket har fått i uppdrag att redovisa ett förslag till trafikering av inre Norrland. Redan innan detta förslag har presenterats vill jag säga att det är regeringens uppfattning att det regionalpolitiskt viktiga flyget skall upprätthållas. Genom att i de bolagiserings och avregleringsprocesser som nu pågår upprätthålla regionalpolitiskt viktiga service och kvalitetsmål på det sätt som jag har redovisat, skapas förutsättningar för att utveckla nya verksamheter och ny sysselsättning även i de glest befolkade områden som Georg Andersson nämner. I den mån de bolagiserade eller avreglerade verksamheterna förändrar sin personalstyrka, vilket självfallet kan bli följden av nödvändiga rationaliseringar för att uppnå bättre effektivitet, förutsätter jag att de tar sitt arbetsgivaransvar så långt det är möjligt.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det är ganska långt och i och för sig välskrivet, men jag tycker att det är kraftlöst, för att inte säga håglöst. Det kontrasterar väldigt starkt mot arbetsmarknadsministerns uppträdande under den tid han var oppositionspolitiker. Jag känner inte riktigt igen Börje Hörnlund. Jag erinrar mig att vi möttes i en debatt för ett och halvt år sedan i Tavelsjö, som ligger i glesbygd utanför Umeå. Då målade Börje Hörnlund i starka och ljusa färger glesbygdens och skogslänens framtid vid en eventuell borgerlig valseger. Föga anade vi då att Börje Hörnlund skulle bli ansvarig för regionalpolitiken. Det var väl inte så många i åhörarskaran som då förstod att den regionalpolitiska debatten om ett och ett halvt år skulle vara väldigt kraftlös, ja nästan döende. Regionalpolitik är ju ytterst en ideologisk fråga. Det handlar om jämlikhet. Jämlikhetssträvanden är inte precis borgerlighetens bästa gren. Däremot hyllar man marknadskrafterna och marknadskrafternas frihet. Avreglering och konkurrens motiveras för de borgerliga partierna närmast av ideologiska skäl. De utgör samtidigt ett ganska starkt hot mot de svagare delarna av landet. Det är det vi nu upplever. Jag har i min interpellation pekat på det övergripande, stora problemet, dvs. den galopperande arbetslösheten. Den slår mot alla delar av landet och bryter ned solidariteten med de strukturellt svagare regionerna. Jag har pekat på behovet av en stark offentlig sektor. De borgerliga partierna angriper ständigt den offentliga sektorn, och det drabbar glesbygden hårdast. Där spelar den offentliga sektorn relativt sett den största rollen. Svag ekonomi i kommunerna medför nu nedläggningar av t.ex. glesbygdsskolor. Det är sådant som centerpartister runt om i landet inte riktigt känner igen som de budskap som bars fram före valet. Det är samma sak med den bostadspolitik som nu bedrivs, som faktiskt innebär ett totalstopp för byggande utanför de större tätorterna. Så kommer frågan om avreglering på olika områden. De faktiska monopolen, t.ex. Postverket, SJ och även Televerket, försöker regeringen riva upp. Assar Lindbeck pläderade i förrgår för att man skall behålla dem. Dessa faktiska monopol utgör ju en praktisk solidariet. Genom dem fördelas vinster som görs i befolkningstäta områden med insatser för svagare regioner, där verksamheten inte bär sig på företagsekonomiska grunder. Nu säger arbetsmarknadsministern att man skall garantera detta med lagstiftning. Jag vet inte vilken lagstiftning som förelåg när man helt brådstörtat före nyår med centerpartisternas medverkan avskaffade brevmonopolet. Det kommer naturligtvis att få återverkningar på postdistributionen i glesbygd. Vilken kraft finns det bakom den lagstiftning man nu talar om när det gället Televerket och televerksamheten? På inrikesflygets område blir det tätare avgångar och billigare att flyga på de destinationer som är starka, och där man kan konkurrera och hämta hem vinster. Där det är bräckligare underlag lägger företagen ned verksamheten. Jag har försökt att aktualisera en solidarisk fördelning inom flygsektorn, så att man skulle kunna stödja de svagare destinationerna. Det avslås av den borgerliga majoriteten här i riksdagen. Det har sagts att man i departementet har inlett en översyn av regionalpolitiken. Gruppen har arbetsmarknadsministern som ordförande. Det framgår inte av interpellationssvaret, men jag vill ta upp den frågan. Det är för mig ganska häpnadsväckande. Jag tycker att det mot bakgrund av de förändringar som har skett under de senaste åren behövs en översyn. Jag har försökt att åskådliggöra dem summariskt här. Men nog är det väl ganska märkligt att det inte sker i form av en parlamentarisk utredning? Så har det ju varit vid alla tidigare tillfällen. Jag vill avsluta detta första inlägg med att fråga av vilket skäl arbetsmarknadsministern nu inte anlitar en parlamentariskt tillsatt grupp för att se över regionalpolitiken i det besvärliga arbetsmarknadsoch regionalpolitiska läge vi befinner oss i.
Herr talman! Jag har stått i denna talarstol ett antal gånger och debatterat med stora skaror av Georg Anderssons partivänner. De har med stor kraft och envishet framfört att medlen skall omfördelas från de glest befolkade länen till storstadslän. Det är ett och samma parti som jag för dessa diskussioner med. Jag känner heller inte riktigt igen Georg Andersson. Det är inte så länge sedan Georg Andersson talade mot att arbetsgivaravgifterna sänks för företag i Norrlands inland. Jag har inte funnit någon annan talesman än Georg Andersson som har varit emot det förslaget. Han talar naturligtvis för den socialdemokratiska gruppen, vilket jag beklagar. Jag noterar också att frågan om Inlandsbanan och Botniabanan inte är något riktigt flaggskepp i diskussionen om regionalpolitik och Georg Anderssons tidigare åsikter. Jag hoppas att hans åsikter har ändrats på detta område. Vägar och speciellt mindre vägar är oerhört viktiga när hela landet skall utvecklas. Vem var kommunikationsminister år 1990? Då satt man i 30 miljoner kronor för hela länet som man hade order om. På ett enda år kommer nu vägbyggen på länsvägnätet i gång till mer än tio gånger den summan. Det betyder väldigt mycket. Jag har också varit med och omfördelat medel till vägar i storprojekt som Georg Andersson fördelade strax före valet och där just inte något hamnade norr om Gävle. Nu får t.ex. E 4-an i Västerbotten två ordentliga sträckningar till en kostnad av över 300 miljoner kronor. Detta är praktisk regionalpolitik och insatser för att utveckla hela landet. Georg Andersson tog upp frågan om Televerket. Det var faktiskt Socialdemokraterna som tillsammans med Ny demokrati stoppade förslaget om kraftigt sänkta taxor för rikssamtal och utlandssamtal. Televerket måste göra detta för att klara sig. Varför stoppade man då detta? Jo, det berodde på att avgifterna för lokalsamtalen skulle höjas litet grand i denna region. Expressen drev i Stockholmsupplagan en kampanj. Det gjorde man klokt nog inte i andra upplagor. Jag noterar att flyget i dag är klart billigare överallt än vad det var på Georg Anderssons tid. Man måste ha en beredskap så att flygtrafiken upprätthålls. Det har nu kommit hot från SAS. SAS har ju vissa besvärligheter i dag. Det är inget tvivel om det. Men det finns här nya företag som är beredda att gå in. Jag kommer att se till att arbeta med det som ligger på mitt ansvarsområde, och vi kommer att arbeta ihop med Kommunikationsdepartementet. Vi har utväxlat papper om att vi skall bevaka detta mycket noga när man nu avreglerar. Det är riktigt att det skall ske en översyn av regionalpolitiken. Jag har tillsatt ett nytt regionalpolitiskt råd med fem landshövdingar, ett antal framstående regionalpolitiska forskare, ett antal företagare och generaldirektörer, NUTEK och Glesbygdsmyndigheten, vilka har att arbeta med regional utveckling. För det rådet är jag liksom tidigare ministrar ordförande. Det rådet skall vara ledningsgrupp vid framtagandet av en bok som skall ut på bred remiss. Sedan görs en översyn av NUTEK, som ser över samtliga stödformer. Det görs en översyn av Glesbygdsmyndigheten. Det kommer att tas fram andra skrifter. Vi kommer att arbeta mycket djupt och föra debatt runt om i landet i syfte att få tillväxt i hela landet, i alla regioner och på alla lokala arbetsmarknader. Det kommer också att pågå EG-förhandlingar. De som gäller regionalpolitiken börjar i morgon. Också detta måste följas noga. Det kommer att presenteras förslag för riksdagen under 1994 med anledning av en mängd saker.
Herr talman! Först några frågor. Tycker Börje Hörnlund att det har blivit bättre i glesbygden under den borgerliga regeringsperioden? Har det blivit bättre i skogslänen på grund av den borgerliga regeringspolitiken? Är det lättare att få arbete, sysselsättning och att kunna bo i dessa bygder? Är det en bättre regional fördelning nu än under den socialdemokratiska tiden? Börje Hörnlund tar upp en rad sådana frågor, vilka vi i och för sig kan diskutera. Börje Hörnlunds ärorika bana längs Inlandsbanan tror jag att han skall avstå från att ta upp. Det är många som inser att det var ett alltför populistiskt äventyr han var ute på. Botniabanan är inte särskilt mycket att skryta över. Regeringen föreslår att Ådalsbanan om tio år skall vara utbyggd upp till Kramfors. Det är föga glädje med det norr därom. Jag tycker faktiskt att det är ganska skamligt att försöka presentera detta som en stor gest och en stor insats för övre Norrland. Det är snarast ett kamouflage för att dölja en reträtt från gamla löften. När det gäller vägsatsningar vill jag kort säga, att det ni har använt er av under den här tiden är de pengar som jag under min tid som kommunikationsminister tog fram. En och en halv miljard satsas på länsvägarna tack vare krisuppgörelsen som ni tvingades att träffa med oss under hösten. Men ni har farit runt och presenterat detta som centerpolitiska initiativ i de olika länen. Det är inte särskilt snyggt och inte särskilt högststående politisk moral i dessa frågor. Det var regeringens sak att fastställa teletaxorna. Vad riksdagen sade var att Televerket inte skulle få den friheten. Regeringen har sedan tidigare uppgiften att fastställa taxan, och regeringen hade kunnat fastställa taxan efter riksdagens besked att Televerket inte hade den friheten redan nu. Det finns en rad saker att ta upp. Jag har försökt att framföra litet principiella synpunkter utifrån ideologiska utgångpunkter. De avregleringar som nu genomförs innebär att strukturella förändringar sker, och de sker ganska planlöst. Man säger att vi får se i efterhand vilka effekter detta får. Bolagisering och avreglering har negativa effekter på regionalpolitiken. Men regeringen genomför dessa åtgärder utan att först analysera effekterna. Vilka effekter får exempelvis avregleringen av brevmonopolet? Man påstår att man i efterhand skall reparera det. Vilka resurser har ni för att göra detta?
Herr talman! Georg Andersson frågar om det bedrivs en bättre regionalpolitik nu. Svaret är obetingat ja. Jag nämnde vägar, tele och sänkta arbetsgivaravgifter. Däremot är sviterna efter 80 talets spekulationsekonomi förödande för möjligheterna att låna pengar och för bankernas finansiering av byggnader, osv. Det är utomordentligt besvärande. Jag antar att Georg Andersson är litet medveten om att vi lever i en ganska besvärande internationell lågkonjunktur. Det nya i den konjunkturen är att förut drabbades bara inland och glesbygder, men nu drabbas även storstäderna med full styrka. Det är inte glädjande det heller. Här gäller det att komma tillbaka på bred front. Alla regioner måste få tillväxt. Det är klart att jag gärna skulle ha haft ytterligare någon miljard till Botniabanan. Men man får en början med en miljard och en utredning som ser över sträckan utefter hela Norrlandskusten. Om jag kommer ihåg rätt fanns i Georg Anderssons tidigare agerande aldrig vänliga ord om Botniabanan. Jag höll på att säga att det mer var fråga om ''Bottenbanan''. Det är faktiskt en ganska stor skillnad. Enligt min uppfattning vore det förödande om de riktigt långa avstånden skulle undantas från de riktigt snabba tågförbindelserna. Det är absolut inte bra. Det är alldeles fel signal till regionen och befintligt näringsliv. När det gäller avregleringarna för vi in data, telefax osv. som ett riksansvar för Televerket. Det hade naturligtvis gått att göra även under Georg Anderssons tid, om viljan och kraften hade funnits. När det gäller de mindre vägpaketen är det faktiskt det fjärde paketet. Jag hade ett bud hos finansen som var större än vad överenskommelsen blev för mindre vägar. Jag vet att Georg Andersson anslog ett antal miljarder kronor till stora vägar. Jag har varit med och omfördela fyra av dessa miljarder. 900 miljoner av dem hamnade norr om Gävle. Det området hade Georg Andersson glömt bort. Det är också regionalpolitik. Jag är alldeles övertygad om att västerbottningarna begriper vikten av att få en trettonmetersväg på E 4. Den glömde Georg Andersson bort. Då var kringleder, Öresundsbron m.m. huvudintresset.
Herr talman! Börje Hörnlund skall kanske inte ge sig in på trafikpolitiken. Han avslöjar en viss okunnighet där. E 4 var med i det strategiska 20 miljardersprogram som jag presenterade våren 1991. Hela E 4 var med där. Vedabron var med. Den har ni försökt fuska bort. Nu har den lyckligtvis kommit in i programmet i den senaste propositionen. Börje Hörnlund skryter med bud hos finansen. Jag skulle också kunna berätta om bud hos finansen. Men vi praktiserade inte den sortens regeringspolitik där olika statsråd far ut och skryter om hur mycket de har krävt av Finansdepartementet, men inte fått. Det är faktiskt den regeringspolitik ni bedriver som ni var och en är kollektivt ansvariga för. Om finansministern har hindrat Börje Hörnlund, får han antingen acceptera detta och försvara det eller lämna regeringen. Det senare vore väl ändå ganska välbetänkt för Centern. Centerpartister runt om i landet är mycket besvikna över Centerns regionalpolitik. Det är sanningen. Sedan kan man dölja det med litet olika vänliga ord. Det är jag medveten om. I den grenen överträffar Börje Hörnlund mig. Det är jag också väl medveten om. Jag framstår kanske inte som lika vänlig, men jag brukar försöka stå vid vad jag säger. De väldiga löftena om en Botniabana längs hela Norrlandskusten har nu devalverats till vänliga ord om att någon gång efter år 2003, då varken Börje Hörnlund eller jag torde bära något ansvar för rikspolitiken, skall det bli något. Jag skulle också kunna ställa upp ett löfte att mina barn någon gång i tiden bygger en Botniabana, men jag tycker inte att det är en särskilt klok och riktig politik att hantera det på det sättet. Jag skulle vilja ställa en annan fråga som alltmer tränger på i debatten. Den gäller lönebildningens roll i arbetsmarknadspolitiken. Den aktualiseras ju nu också inom regionalpolitiken. Vi har haft utfrågningar i arbetsmarknadsutskottet där vetenskapare deltagit. De menar att genom att sänka lönerna skall man åstadkomma balans, och det gäller även en regional balans. Med sänkta löner i skogslänen skulle man åstadkomma en balans på arbetsmarknaden. Delar arbetsmarknadsministern den uppfattningen? Det vore ganska intressant att höra det.
Herr talman! Överläggningarna i höstas började tre dagar efter det att jag hade lämnat mina bud till finansen. På den tiden får man inga svar. Det var alltså varken den ena eller det andra. Jag bara noterar att jag hade lagt ett bud på 3 miljarder kronor. Det var inte bara till skogslänen, utan också till sydöstra Sverige, som även de har det litet besvärligt ibland. Låt mig sedan återkomma till E 4. Vedabron skall vi väl inte bråka om. Den kommer ju till nu på regeringens förslag och Georg Anderssons projektering. Däremot är det faktiskt ganska omöjligt att se några tidigare utlagda pengar på sträckan Sävar--Sikeå eller sträckan från Byske till Norrbottensgränsen. De fanns bara inte.

När jag träffar storföretagsledare från DHL, Esselte, SAS och Linjeflyg m.fl. är budskapet att de har höjt sin produktivitet med 30--40 %. De har fått fantastiskt bra folk, och det är en mycket bra sak som de har gjort. Det är ju den nya teletekniken som möjliggör den här typen av företag. Jag är ganska förhoppningsfull om att på allvar kunna bredda våra mindre arbetsmarknader och därmed göra dem mer robusta bara konjunkturen går upp igen. Även om vi nu har småbråkat ett tag förutsätter jag att Georg Andersson också är positiv till det arbetet.

Herr talman! Johnny Ahlqvist har frågat mig om min inställning till vissa arbetsrättsliga frågor. Johnny Ahlqvist har för det första frågat mig om jag anser att det huvudsakligen skall vara principen om turordning som skall gälla vid uppsägning och att turordningsrätten skall gälla driftsenheten. Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist i anställningsskyddslagen är föremål för översyn inom ramen för Arbetsrättskommittén. Skälet till detta är att dessa regler ibland kan vålla problem. Lagens regler innebär att det är anställningstidens längd som är avgörande för vem som skall sägas upp. Vid en driftsinskränkning är det dock angeläget att den arbetsstyrka som blir kvar får en sådan sammansättning -- oavsett arbetstagarnas anställningstid -- att en fortsatt effektiv verksamhet blir möjlig. Avsteg från turordningsreglerna kan emellertid göras genom kollektivavtal. Olika praxis förekommer härvidlag. Inom framför allt konkurrensutsatt industri har avsteg gjorts vid förhandlingar. Av direktiven till utredningen framgår att den skall kartlägga den praxis som gäller för dessa avsteg och föreslå erforderliga förändringar. Syftet skall vara att främja väl fungerande företag som kan ge anställningstrygghet. Jag vill för egen del avvakta kommitténs förslag i denna del. Johnny Ahlqvist har därefter frågat om grunderna för att säga upp en person skall vara svagare när det är arbetsbrist och om det skall bli lättare att avskeda en person som arbetsgivaren av någon orsak finner misshaglig. Även reglerna om uppsägning och avskedande är föremål för översyn inom ramen för Arbetsrättskommittén. Regeringen har uttryckligen i direktiven till utredningen i denna del uttalat att den ställer sig bakom den viktiga principen i anställningsskyddslagen att en uppsägning skall vara sakligt grundad. Det måste anföras sakliga skäl som är så starka att de verkligen motiverar att arbetstagaren förlorar sin anställning. Kommittén skall i första hand se över de formella reglerna vid uppsägning och avskedande. Förutsättningarna för uppsägning och avsked är således i huvudsak tillfredsställande, men kommittén är oförhindrad att lägga fram förslag till eventuella möjliga förändringar även i denna del. Jag vill även här avvakta kommitténs förslag. Johnny Ahlqvist har därefter tagit upp frågan om en förälder -- jag förutsätter att han inte menar endast kvinnor, som angivits i frågan -- själv skall få bestämma när under dagen hon eller han skall ha rätt att ta ut sin föräldraledighet. Jag anser, vilket framgår av Arbetsrättskommitténs direktiv, att en viktig utgångspunkt vid förändringar av arbetsrätten bör vara att se till de intressen som bäst gagnar den enskilde arbetstagaren. I just denna intressekonflikt vill jag dock hänvisa till vad arbetsmarknadsutskottet uttalade i anledning av behandlingen av Socialdemokraternas motion i samma fråga tidigare under riksdagsåret . Utskottet uttalade att den avvägning mellan arbetstagar och arbetsgivarintresse som den tidigare socialdemokratiska regeringen gjorde i denna fråga och som godtogs av riksdagen alltjämt är rimlig. Det vill säga att i de fall arbetstagare och arbetsgivare inte kommer överens och arbetsgivaren därmed ensidigt bestämmer om arbetstidens förläggning skall såväl arbetstagaren som arbetstagarens fackliga organisation underrättas. Johnny Ahlqvist har frågat om jag anser att lag kompletterad med kollektivavtal mellan parterna skall utgöra grunden för regleringen av förhållandena på arbetsmarknaden. Frågan har behandlats av regeringen och riksdagen i flera sammanhang. I EES-propositionen uttalar regeringen att det är viktigt att värna om de värdefulla inslagen i svensk arbetsmarknadslagstiftning och att det är väsentligt att kunna skapa möjligheter för att kunna nyttja kollektivavtal för att införliva EG-direktiv. I EES utskottets betänkande, som antagits av riksdagen, framhåller utskottet att det, i likhet med arbetsmarknadsutskottet, utgår ifrån att regeringen med utnyttjande av alla de formella och informella vägar som EES-avtalet erbjuder kommer att driva kollektivavtalslinjen. Europa och utrikeshandelsministern Ulf Dinkelspiel berörde även frågan i sitt anförande vid öppnandet av Frågan har även behandlats i tilläggsdirektiven till Arbetsrättskommittén, där regeringen uttalar att kommittén i sitt arbete skall utgå från att kollektivavtal även i framtiden kommer att spela en betydelsefull roll för att reglera förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Kommittén skall därför utgå från att de kollektivavtalsbärande parterna även fortsättningsvis måste tillerkännas särskilda rättigheter och skyldigheter. Johnny Ahlqvist har slutligen tagit upp frågan om jag är beredd att medverka till konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska företag genom att fackliga organisationer skall ha möjlighet att kräva att svenska kollektivavtal skall gälla från första dagen vid arbete som utförs i Sverige. Detta är en stor och komplicerad fråga, som diskuteras mycket här i Sverige. Frågan berör även de lagändringar som beslutades 1991 och som kommit att kallas lex Britannia. För att erhålla ett ordentligt underlag i dessa frågor har regeringen nyligen givit i uppdrag åt Sven-Hugo Ryman att kartlägga och analysera de problem som finns kring frågorna om s.k. social dumpning och lex Britannia. Uppdraget skall redovisas senast den 31 Frågan om vilka arbetsvillkor som skall gälla då arbetstagare utför arbete i annat land är föremål för diskussion även inom EG. På ett möte med Nordiska ministerrådet och arbetsmarknadens parter i Oslo förra veckan berättade danskarna att de under sitt ordförandeskap kommer att priroritera vissa frågor inom arbetsrättens område. Man eftersträvar bl.a. att nå fram till ett beslut beträffande det omdiskuterade förslaget till EG direktiv om regler för kontraktsarbeten utanför det egna landets gränser. Förslaget tar bl.a. sikte på att komma till rätta med s.k. social dumpning.
Herr talman! Jag tackar för de besked som jag har fått. Jag var rädd för att Börje Hörnlund som ansvarigt statsråd skulle gömma sig bakom arbetsrättskommittén, och vi kan konstatera att så är fallet. Jag har i min fråga efterlyst Börje Hörnlunds synpunkter som ansvarigt statsråd i dessa frågor. Jag förmodar att han har en eller annan uppfattning om dem. Under de senaste veckorna har det haglat förslag i anslutning till lagen om anställningsskydd. Den debatt som förts har upprört oerhört många människor ute på arbetsplatserna runt om i landet. Det har varit förslag och synpunkter som inte hör hemma på 90-talet, utan i en svunnen tid. Många av de uttalanden som har gjorts ingår i ett spel för att testa hur långt man egentligen vågar gå. Det är också viktigt att slå fast att inte alla företag ställer upp i klagokören och kräver ändringar i skyddet för de anställda. Låt mig som exempel nämna Trelleborgskoncernens chef Kjell Nilsson, som i en intervju säger att han inte kan se varför man över huvud taget skall behöva göra några förändringar i lagen om anställningsskydd. Han upplever inte att det finns några problem med lagen i dess nuvarande utformning. Min fråga till Börje Hörnlund är naturligtvis om de uttalanden som har gjorts under den senaste tiden är sanktionerade av regeringskansliet eller Arbetsmarknadsdepartementet. De fundamentalister inom SAF som har yttrat sig i dessa frågor har fört fram krav på genomförande av stora förändringar. Frågan är vilken rättssyn som arbetsmarknadsministern har i dessa sammanhang. För att kammarens ledamöter skall få en uppfattning om diskussionen skall jag redovisa några av de förslag som har förts fram i massmediadebatten under de två senaste veckorna. ''Nu måste vi ha hjälp från politikerna'', löd en vädjan från Ericssons koncernchef Lars Ramkvist. Vad han ville ha hjälp med var en ändring i lagen om anställningsskydd, så att anställda över 50 års ålder inte längre får något anställningsskydd. Jag tycker att detta nödrop är en aning märkligt, eftersom Ericsson är ett av de svenska företag som klarat krisen bäst och nu tycks vara på väg mot nya storvinster. Nödropet till de borgerliga politikerna och till Börje Hörnlund var inte tillkommet av omsorg om företaget, utan var rent ideologiskt betingat. Nästa att ansluta sig i den ideologiska kampen blev möbelföretaget Kinnarp. Företaget är inte någon social inrättning, sade en toppman inom SAF och sparkade kvinnor som utnyttjat sin rätt till barnledighet och anställda som skadats i jobbet. Det var dessa två grupper som först fick lämna arbetet när företaget sade upp 55 anställda i strid med anställningsskyddslagen. I krisens spår passar onekligen vissa företag på att försöka flytta fram sina positioner. Nästa fall som blev riksbekant var Monark i Varberg, där 60 personer utlovades fortsatt arbete i cykeltillverkningen, men bara under förutsättning att företaget fick plocka ut vilka som skulle vara kvar. Att det blev nej från de fackliga organisationerna är lätt att förstå. Nu verkar det, som tur är, som om det hela har löst sig parterna emellan utan någon ändring av lagstiftningen. All heder åt de fackliga företrädarna som inte föll för simpla utpressningsförsök. Jag skall avsluta min exposé med ett verkligt praktexempel, från företaget Rudsågen i Örebro. En anställd hotades med stryk om han inte arbetade på en rast. Samme person fick också höra att han hade sågat av sig tummen med flit för att bli ledig. De fackliga företrädarna får avsäga sig sina fackliga uppdrag för att inte dra på sig mer missnöje från sin arbetsgivare. Arbetsgivarens enda kommentar till tidningen Skogsindustriarbetaren var: Hälsa dem som har satt dig på spåret att de kan dra till varmare trakter! Tycker arbetsmarknadsministern att detta tyder på att de anställda har för mycket att säga till om i dagens svenska samhälle? Ringer det inte en varningsklocka hos arbetsmarknadsministern inför vad som kan hända, om balansen mellan parterna ändras så, att samförstånd ersätts med godtycklighet? Ett annat påstående som arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund ofta tagit till ute i landet är att lagen om anställningsskydd leder till högre arbetslöshet. Jag tror att det skulle vara av stort intresse i varje fall för ledamöterna här i kammaren att få del av de rön som arbetsmarknadsministern stöder detta generella uttalande på. Det skulle också vara intressant att få ett besked om huruvida det är regeringens uppfattning att lagen om anställningsskydd i dag förorsakar arbetslöshet. Herr talman! Jag har inte fått svar på mina frågor till Börje Hörnlund, men jag hoppas att jag i debatten verkligen kan få besked om huruvida det är arbetsmarknadsministerns bestämda uppfattning att de anställda i Sverige har för stor trygghet. Vilken rättssyn har Börje Hörnlund som arbetsmarknadsminister i dessa frågor?

Herr talman! När man lyssnar på arbetsmarknadsministerns svar på Johnny Ahlqvists interpellation, kan det inte hjälpas att man dels blir litet förvånad, dels känner sig olustig till mods. Arbetsmarknadsministern måste väl ändå ha haft någon tanke med att tillsätta utredningen. Han borde ha någon uppfattning om hur man ser på turordningsreglerna i framtiden. Utan turordningsreglerna, ungefär som de ser ut i dag, är begreppet saklig grund och de andra väsentliga delarna i anställningsskyddslagen inte värda något alls i praktiken. Faller turordningsreglerna, faller också i praktiken hela LAS. När man i dag är ute på arbetsplatser och träffar folk finner man en stor oro inför den rådande arbetsmarknadssituationen. Det handlar inte bara om att man är orolig för att mista jobbet, utan det handlar också om att man är orolig och ofta upprörd över hur många arbetsgivare nu agerar gentemot de anställda. Ute på arbetsplatserna får man höra att många människor har fått rena lönesänkningar och försämrade arbetsvillkor, att det skett uppsägningar av långtidssjuka osv. Det är så, precis som Johnny Ahlqvist sade, att många arbetsgivare nu helt öppet deklarerar att de fritt vill kunna välja vilken arbetskraft de skall ha. Äldre arbetskraft skall man helt kunna göra sig av med och byta ut mot yngre, med en mer adekvat utbildning, som man säger. T.o.m. regeringens ekonomikommissioner har nu lagt fram förslag som innebär att turordningsreglerna i LAS skall avskaffas. Det sägs ofta från företrädare för regeringen och för regeringspartierna att vi måste stärka den enskildes ställning på arbetsplatsen. Samtidigt förordar man försämringar i arbetsrätten, som kraftigt försämrar den enskildes möjlighet att göra sin röst hörd. De kraftiga försämringarna av arbetsrätten, som många borgerliga politiker nu för fram, gång på gång, syftar i praktiken till att täppa till munnen på de anställda och göra arbetsgivaren till något slags envåldshärskare på arbetsplatsen. Det är uppenbart att starka krafter, både från arbetsgivarhåll och från vissa borgerliga håll, strävar efter att få ett samhälle där det blir fritt fram att sparka en arbetstagare som har fräckheten att ställa krav på bättre arbetsförhållanden och bättre arbetsmiljö. Det verkar som om taktiken är att skrämma arbetstagarna till passivitet och tystnad. I den borgerliga skrämseltaktiken ingår också som ett instrument att man kraftigt försämrar ersättningen till de arbetslösa. Det gäller uppenbarligen att göra arbetstagarna beroende av arbetsgivarens välvilja. I den samlade taktiken för att försvaga arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden ingår också att man vill pressa tillbaka fackföreningsrörelsen. Regeringen har redan genomfört förslag som syftar till att slå sönder fackföreningarnas ekonomi och dra undan de ekonomiska möjligheter som fackföreningarna har att brett utbilda sina medlemmar och att kunna företräda dem på ett bra sätt. Nu förbereder man nästa steg. Nu är det dags att man genom försämringar av arbetsmarknadslagarna ser till att fackets möjligheter att stötta sina medlemmar när de blir felaktigt behandlade minskar. Det är faktiskt en mycket cynisk politik som förordas av många företrädare från regeringspartierna. Man är väl inte så till den milda grad godtrogen att man tror att det, om man luckrar upp arbetsmarknadslagstiftningen och t.ex. tar bort turordningsreglerna, inte skulle utnyttjas av många arbetsgivare. Om man är så verklighetsfrämmande, och om regeringsmakten ligger i händerna på partier som har så liten kontakt med hur arbetsmarknaden verkligen fungerar, finns det all anledning för Sveriges löntagare att se mörkt på framtiden. Herr talman! Johnny Ahlqvist ställde några mycket berättigade frågor till arbetsmarknadsministern. Det skall bli intressant att höra svaren på frågorna. Då får vi veta om det verkligen är regeringens uppfattning att det nu är dags att kraftigt försvaga arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden.
Herr talman! Johnny Ahlqvist har ju suttit i riksdagen ett tag. Han kan de här frågorna och sättet att arbeta. Han är mycket medveten om att en kommitté, när den har fått sina direktiv, jobbar tills den är färdig. Det som är annorlunda med Arbetsrättskommittén, kontra de flesta andra kommittéer som jag har haft att göra med, är att man har en etik som innebär att man inte undanhåller information om arbetet inom kommittén tills man är färdig med sina förslag. Detta har naturligtvis sina syften. Jag kommer inte att slutgiltigt bestämma mig på olika punkter förrän jag har hört den breda remissopinionen, inte bara kommitténs förslag. Johnny Ahlqvist räknade upp ett antal fall. Jag har sett ett antal, skall jag säga, hemska fall, då arbetsgivaren ibland har syndat. I andra fall har egentligen den fackliga parten uppträtt på ett mindre korrekt sätt. Som aktiv i landstingsvärlden har jag upplevt att fack och arbetsgivare av samma politiska färg i överenskommelser har gjort förfärliga övergrepp mot enskilda anställda. I dessa fall är man faktiskt också rättslös, eftersom Arbetsdomstolen alltid tar hänsyn till den typen av överenskommelser. Jag tror att man har sett till den enskilde i ett enda fall. Då hade man gjort ett formellt fel. Detta är alltså inga lätta frågor. Hans Andersson tog upp detta med omtanke om små och medelstora företag. Jag har faktiskt en viss omtanke. Mycket talar för att stora företag, kommuner och landsting kommer att ha färre anställda år 2000. Det är i små och medelstora företag som hela tillväxten måste ske, om vi skall få tillbaka full sysselsättning. Vi måste få enkla och begripliga regler. Man skall inte behöva vara fackligt anställd på heltid eller jurist för att våga vara offensiv när det gäller nyanställningar osv. I slutomgången kommer jag att värna om den enskildes trygghet, och jag kommer att värna om rättsdelen sett ur den enskildes synpunkt. Det är oerhört väsentligt. Det jag egentligen vädjar om är att parterna -- de politiska partierna -- i den här kommittén skall ha beredskap för att öppet pröva saker och ting. Man skall inte läsa varje kommatecken från början av 70-talet, när detta utreddes. Vi är nu framme vid 1993, och vi stiftar förhoppningsvis lagar för år 2000 och därefter. Jag tror att det är mycket viktigt att vi får ner besluten och att vi får detta begripligt. Hans Stenberg verkar ha vaknat litet på fel sida i dag, litet på den konspiratoriska sidan av verkligheten. Jag vill bara understryka att det är väsentligt med bra och trygga företag som har en bra arbetsmiljö. Personligen är jag övertygad om att det först är när man har det här fina gemensamma samarbetet, där alla får utnyttja sina personliga resurser, som det går riktigt bra för företagen. Det är den ändan som man måste försöka fånga. Jag åker runt i Sverige väldigt mycket, en à två dagar i veckan ibland. Då är det varje dag en eller två arbetsplatser som skall besökas. Jag ser oerhört fina exempel på hur företagsledning, fack och anställda jobbar med dessa frågor på ett bra sätt. De gör jobben mycket meningsfullare än de var förut. Ansvaret förs ner, och därmed ökar det även intresset. Jag hoppas att Arbetsrättskommittén orkar föra en debatt som leder framåt. Sedan skall vi höra remissinstanserna, eftersom det ifrån dessa naturligtvis kommer fram olika synpunkter som är värda att beakta.
Herr talman! Arbetsmarknadsministerns senaste inlägg gjorde mig inte mycket gladare. Det kom inte fram något ytterligare. För att vi inte skall prata förbi varandra, när det gäller de synpunkter som arbetsmarknadsministern tog upp om att vi skulle försvara misskötsel på arbetet, vill jag citera ur min interpellation -- arbetsmarknadsministern kanske inte själv har läst den, utan det kanske hans medarbetare har gjort: ''Den som inte sköter sitt arbete skall självfallet kunna få sparken. Det är särskilt upprörande när anställda i vård och omsorgsarbete missköter sig så att svagare skadas. Vår ståndpunkt är tydlig. I arbetet har man både plikter och rättigheter. Vi försvarar inte dem som är lata eller inte vill sköta sitt arbete efter bästa förmåga. Det skall vara ordning och reda i arbetslivet.'' När jag ställde denna interpellation valde jag den modellen att jag ville veta arbetsmarknadsministerns synpunkter på detta, inte vad som sker i Arbetsrättskommittén. Detta har jag sagt i min interpellation. Arbetsmarknadsministern måste ju ha någon uppfattning om de här frågorna, eftersom de sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet. Det finns tydligen andra profeter i regeringen som går ut och har synpunkter på hur arbetet i Arbetsrättskommittén skall bedrivas.

Har man, när man säger att man skall göra stora förändringar, sanktionerat detta genom kontakter på Industridepartementet eller Arbetsmarknadsdepartementet? Per Westerberg säger också att vi måste få en föryngring av det svenska näringslivet. Vem skall då ta hand om människorna som är över 50 år? Är inte de berättigade att vara kvar på en arbetsplats? Företag inom SAF har ju framställt krav till Arbetsrättskommittén och till regeringen. Därför tycker jag att det är än viktigare att arbetsmarknadsministern verkligen redovisar vilken syn han har på dessa frågor. Jag har ett inlägg kvar och arbetsmarknadsministern har två. Jag hoppas att jag kan få svar på min fråga: Vilka rön är det som gör att arbetsmarknadsministern kan gå ut och säga att det, om man ändrar lagen om anställningsskydd, skulle bli fler arbetstillfällen i Sverige? Detta har faktiskt Börje Hörnlund sagt vid åtskilliga tillfällen, även här i kammaren.

Herr talman! Det är faktiskt litet ovanligt att Börje Hörnlund inte vill uttala sin personliga uppfattning i en fråga. På den korta tid som jag har suttit i riksdagen har jag ständigt i våra debatter upplevt att arbetsmarknadsministern har redovisat regeringens syn på frågan men även vid sidan om Centerns och hans egen personliga uppfattning. Bara för en stund sedan hade Georg Andersson en debatt med Börje Hörnlund, där det t.o.m. redovisades vilka budgetönskemål som ställdes inom regeringen. Jag tycker faktiskt att det är ett anständighetskrav att arbetsmarknadsministern redovisar sin och regeringens uppfattning i dessa grundläggande frågor och när det gäller synen på anställningsskyddslagar och arbetsmarknadslagstiftningen i övrigt. Börje Hörnlund talade om fackliga övergrepp mot arbetstagare. Det är möjligt att man kan hitta något enstaka fall. Det inträffar säkert ibland, oftast beroende på att den fackliga organisationen alltför lätt viker sig för arbetsgivarens krav. Det torde röra sig om någon hundradels promille av de många övergrepp som görs från arbetsgivare gentemot arbetstagare runt om i landet. Jag upplever att många borgerliga företrädare är litet verklighetsfrämmande. Man tror väldigt många arbetsgivare om alltför gott. Det är helt riktigt som Börje Hörnlund säger att man ute på arbetsplatserna upplever mycket bra samarbete -- mellan de anställda och företaget och mellan den fackliga organisationen och företaget. Det är normalfallet. Men vid sidan av detta finns det en stor mängd arbetsplatser där de inte alls fungerar. Det är där det behövs ett starkt lagskydd. Ett bra samarbete kan bara uppkomma mellan jämbördiga parter. Du kan aldrig få ett bra samarbete mellan parterna om en av dem skall stå med mössan i hand. Därför anser jag att även om man slår vakt om de andra delarna i LAS innebär det om man försämrar och mjukar upp turordningsreglerna i praktiken att hela LAS tippar över ända. Det blir då alltför lätt att frångå turordningsreglerna. Är arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund medveten om vilken enorm central roll turordningsreglerna spelar i LAS?
Herr talman! Jag kan börja med att försäkra Johnny Ahlqvist att jag naturligtvis har läst hans dokument. Jag kan också kosta på mig att säga att jag tycker att det är skrivet i en fin ton. Företag och fack har varken fått den ena eller den andra signalen ifrån mig. Hans Andersson, Danmark har en viss uppfattning när det gäller entreprenader som går in i andra länder och de villkor som då skall gälla. I Danmark har arbetsgivare och arbetstagare blivit eniga om att reglerna som gäller för det land där entreprenaden utförs helst skall gälla från första dagen. De sade inför mina kolleger i Norden att de prioriterade att med EG få fram ett direktiv under sin ordförandetid. Det är inte så lång tid kvar. Jag tror att tiden för Danmark går den 1 juli. Jag bara noterar att Danmark har den inställningen. Däremot kan jag inte spå om vad det kommer att bli för resultat. Jag vill inte i riksdagens talarstol ta avstånd från ett antal skrivelser som jag inte till fullo kommer ihåg. Jag vill inte ta avstånd från ledamöter i kommittén eller från fackliga organisationers, t.ex. TCO:s, uttalanden m.m. Jag ser det här mera som en tid där man bryter åsikter. Jag hoppas att jag kommer att få ett hanterbart material i slutomgången när remissinstanserna har sagt sitt. Det kan möjligen vara bra att någon i slutomgången samlar upp det här och försöker komma med ett sammanhållet förslag. Här har det också sagts att det skall ske samråd med oppositionen i riksdagen när det gäller frågor som har med arbetsrätten att göra. Jag upprepar än en gång, Hans Stenberg, att det vore konstigt om inte jag som arbetsmarknadsminister ville ha både bra och trygga företag. Det vore mycket konstigt, eftersom jag tror att det ligger mycket av produktivitet i att ha det på det sättet. Ett bra samspel företag och medarbetare emellan är viktigt. Det jag brukar trycka på när jag är ute och talar är att man i den här genomsynen måste tänka på våra små och medelstora företag, så att det blir en begriplig och hanterbar lagmassa också för dem. Det går ju inte att sticka under stol med att i samband med stora utredningar i vårt land har SAF kommit med representanter med storföretagserfarenhet eller från Industriförbundet och facken har kommit med personer med storföretagserfarenhet. Jag påstår med bestämdhet att man i väldigt väldigt stor utsträckning har glömt bort små entreprenörer och små företag. Jag tror att vi är ganska eniga om att tillväxten måste ske inom de små och medelstora företagen om vi skall klara jobben. Därför måste man i fortsättningen i samband med att lagar stiftas alltid i bakhuvudet ha frågan: Hur klarar små och medelstora företag detta? Det tycker jag är viktigt.
Herr talman! Man kan alltså tolka Börje Hörnlunds inlägg som att han har samma uppfattning som industriminister Per Westerberg, nämligen att det kommer att bli en utomordentligt hård debatt när Det är vad Per Westerberg har sagt, och jag kunde uttyda av det Börje Hörnlund sade att han har samma uppfattning i frågan. Vad som är beklämmande är att de signaler som har gått ut, företagens agerande, inte har bäddat för någon produktionsökning bland våra företag. Jag har den bestämda uppfattningen att de som känner sig orättvist behandlade av antingen den ena eller den andra lagstiftningen -- särskilt gäller det de förändringar som man nu försöker genomföra -- ute på arbetsplatserna kommer att lägga undan den samförståndsanda som har funnits på våra företag i alla tider. Oavsett om det har varit fråga om små eller stora företag tror jag att de lokala fackliga organisationerna, de anställda och företagen själva har kunnat enas i de flesta frågor. Nu bedrivs det däremot en bestämd kampanj gentemot lagen om anställningsskydd. Folk reagerar mot det, folk mår dåligt, eftersom de inte vet om de blir kvar i företaget eller vilka som får gå nästa gång. Om nu Börje Hörnlund har den uppfattningen att det är viktigt att vi får en tillväxt i småföretagen och att vi får en samförståndsanda, tycker jag att Börje Hörnlund skall ge de signalerna och säga att han som arbetsmarknadsminister inte kan acceptera att man går tillbaka till 30-talsnivån. Det är ju det det handlar om. I de fall jag nämnde i inledningen var det fråga om 30-talsanda. Den anställde skall stå med mössan i hand och bocka och fråga om han får vara kvar på arbetsplatsen eller inte. Jag tycker att ett statsråd har en moralisk skyldighet att verkligen gå ut och bemöta detta för att dämpa den diskussion som förs ute i landet. Börje Hörnlund sade nyss att den svenska arbetsrättslagstiftningen, lagen om anställningsskydd, är så krånglig, men så är det inte. På en skala bland världens länder ligger Italien i ena ändan med den mest skärpta lagstiftningen och USA i den andra med knappt någon lagstiftning alls, och Sverige ligger på den skalan någonstans mittemellan. Den svenska lagstiftningen är alltså inte så byråkratisk som man från departementet ibland vill göra gällande. Tittar vi t.ex. på länder i Europa kan vi konstatera att man varken i Tyskland eller i Italien får genomföra några uppsägningar, utan sådana ärenden skall överklagas till domstol. Det blir då domstolsförhandlingar som kan dra ut på ett helt år i tiden, och under den tiden har berörd personal full lön. Jag har inte fått något svar på frågorna om sambandet mellan arbetslösheten och lagen om anställningsskydd, och jag förmodar att jag inte kan få något svar, eftersom Börje Hörnlund inte har något konkret att peka på i det fallet. Det hade därför varit skönt om Börje Hörnlund i debatten åtminstone hade sagt att lagen om anställningsskydd inte för med sig de svårigheter som man ofta vill göra gällande.

Herr talman! Jag har under den här korta debatten ställt en enda fråga till arbetsmarknadsministern, och jag har inte fått något svar på den. Jag frågade om arbetsmarknadsministern anser att turordningsreglerna är helt avgörande för övriga delar i LAS. Att Börje Hörnlund inte kan -- eller vill -- svara kan man uppfatta på två sätt. Den ena tolkningen är att arbetsmarknadsministern inte har förstått hur centrala turordningsreglerna är i LAS. Kanske inser inte arbetsmarknadsministern att om de delarna i LAS faller, innebär det i praktiken att man helt och hållet avskaffar lagen om anställningsskydd och återinför arbetsgivarens totalt fria rätt att säga upp och avskeda folk. Den andra tolkningen -- som faktiskt är ännu värre -- är att arbetsmarknadsministern har förstått men av någon anledning här inte vill redovisa sin uppfattning. Det troligaste är väl ändå att arbetsmarknadsministern är så pass insatt i LAS och arbetsmarknadslagstiftningen att han vet vad som händer om man rör vissa delar i den. Att han inte vill redovisa sin uppfattning tyder väl snarast på att han har bestämt sig för att följa de mest militanta rösterna inom Svenska arbetsgivareföreningen och de mest militanta rösterna inom broderpartierna i regeringen i den här frågan. Det finns, som jag sade tidigare, all anledning för Sveriges löntagare att se dystert på framtiden om vi får den utveckling som man kan befara med utgångspunkt i den debatt som förs i dag om arbetsmarknadslagstiftningen.
Herr talman! Varken i arbetstagarens eller i småföretagarens tillvaro känner man sig orättvist behandlad, utan man förstår de beslut som växer fram och tycker att de är rättvisa. Det är märkligt att någon över huvud taget kan misstänka att man vill ha en sämre samförståndsanda, när vi egentligen behöver en bättre. Nu skapas inte en sådan anda med hjälp av lagar, som herrarna vet. Processen är längre och större än så. Både till Johnny Ahlqvist och Hans Andersson vill jag säga att jag inte tror på någon tillvaro med mössan i hand, så pass mycket har jag arbetat i mina yngre dagar som skogsarbetare m.m. att jag kan säga det. Jag tror inte att det är bra vare sig för företag eller för någon annan. Lagen om anställningsskydd är oerhört enkel när det gäller turordningsregler. Det som är svårt är de förhandlingar som därefter kommer. I ett företag som var ordentligt hotat -- jag tror att Hans Andersson känner till det rätt väl -- gick man ifrån samtliga regler. I andra företag, som i sak egentligen är lika hotade, går man inte ifrån några regler. Det är inte så lätt att fånga upp sådant här vare sig i lagstiftning eller med moraliska uttalanden. Jag avslutar med att återigen betona att jag hoppas att den korta tid i kommittén som är kvar fram till första delbetänkandet används till en öppen diskussion. När förslaget lagts fram lovar jag att lugnt avvakta remissinstansernas svar för att få bästa möjliga underlag till eget beslut.

Jag hälsar statsminister Carl Bildt, finansminister Statsministern besvarar övergripande allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Får jag be de ärade ledamöterna vänta med att ställa sina frågor tills mikrofonerna är inkopplade i bänkarna.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. I dagens Sverige råder både en ekonomisk kris och en politisk kris. Den ekonomiska krisen ser vi i en allt värre arbetslöshet, som ökar dag för dag, och i att det i ekonomin finns rent depressiva inslag. När det gäller den politiska krisen -- trots att det finns en bastant majoritet i riksdagen av fem borgerliga partier -- verkar det som att regeringen inte har grepp över den politiska situationen.
Fru talman! Låt mig inledningsvis instämma med Jan Bergqvist när det gäller beskrivningen av det ekonomiska läget i landet. Jag och andra företrädare för regeringen, inte minst finansministern, har vid åtskilliga tillfällen försökt att inskärpa allvaret i Sveriges ekonomiska situation. Det har vi gjort i polemik mot lättsinnesadvokater i olika oppositionspartier under de senaste två åren. Läget har i vissa hänseenden förbättrats. Det finns ljuspunkter i den ekonomiska utvecklingen. Men som Lindbeckkommissionen visade häromdagen krävs det ekonomiska och politiska kraftansträngningar för att vi skall klara detta under de närmaste åren. Vad som krävs är politisk samling, inte politisk lekstuga. Det vi upplevde i går i denna kammare var att två partier i ett allvarligt läge gjorde Sveriges riksdag till ett forum för vad som närmast var taktiska lekar. Socialdemokratin började plötsligt yrka på återremiss av betänkandet om den ekonomiska politiken. Efter att med rätta tidigare ha understrukit hur viktigt det är med snabba insatser mot bl.a. byggarbetslösheten försenar man det hela. Sedan var det Ny demokrati som stod för den parlamentariska innovationen att frångå sin egen politik och uppgörelse och rösta med Socialdemokraterna. Det är icke möjligt att fortsätta med den verksamheten. Det jag sade i går gäller självfallet också i dag. Regeringen avser att ställa förtroendefråga på riktlinjerna kring den ekonomiska politiken när ärendet kommer upp till votering i denna kammare. Är det så att Ny demokrati och Socialdemokraterna förenas i sitt ''taktiserande'', får vi gå till folket. Då avser jag att utlysa nyval.
Fru talman! Reglerna för frågestunden medger mig inte att gå in i polemik med Carl Bildt när han angrep socialdemokratin, utan jag får begränsa mig till en fråga. Carl Bildt hänvisade till Lindbeckkommissionen. Han höll med om att det ekonomiska läget är allvarligt. Då kan man undra varför regeringen skjuter problemen framför sig och hänvisar till att kompletteringspropositionen skall lösa problemen. De diskussioner som har varit i finansutskottet i dag har inneburit möjligheter för regeringspartierna till öppningar för att man skall komma åt de allra värsta ekonomiska problemen och göra det omedelbart. Såvitt jag förstod hade regeringspartierna, inkl. regeringens företrädare, kommit överens om att några sådana öppningar inte skall göras i finansutskottet, trots det mycket allvarliga akuta läget. Min fråga är: Hur kan statsministern försvara något sådant?
Fru talman! Det är inte min uppgift att försvara Socialdemokraternas politik. Men om jag förstår den rätt, utgår den från att avgöranden när det gäller den ekonomiska politiken skall skjutas upp till maj, i form av någon typ av redovisning. Vi har faktiskt lagt fram ett förslag på riksdagens bord. Det vi från regeringspartiernas sida anser rimligt är att man fattar beslut. Ju fler beslut och ju snabbare, desto bättre. Att skjuta på i och för sig -- jag håller med om det -- plågsamma och besvärliga sparbeslut därför att de är inopportuna och att opinionsundersökningarna säger någonting annat är bekvämt, men det är inte ansvarsfullt. Vår linje har hela tiden varit: fatta beslut nu, fatta beslut om besparingar, fatta beslut om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Sedan är det självklart att den ekonomiska politiken utvecklas. Vi kommer bl.a. på grundval av Lindbeckkommissionens förslag att lägga fram ytterligare förslag i samband med kompletteringspropositionen. Det är ingen nyhet. Vi eftersträvar också -- inte heller detta är någon nyhet -- en så bred samverkan som det över huvud taget är möjligt i denna riksdag kring de nödvändiga insatserna. Låt mig säga att det som Lindbeckkommissionen har att säga om vikten av långsiktigt hållbara besparingar är centralt. Att skjuta på varje diskussion om besparingar eller att tala om besparingar och rösta mot dem är att underkänna sin egen politiska förmåga. Sådant ägnar sig inte regeringspartierna åt.

Fru talman! Socialdemokratiska riksdagsgruppen tillhör faktiskt inte det borgerliga regeringsunderlaget, som statsministern tydligen trodde. Faktum är att regeringen i går råkade ut för två allvarliga nederlag här i riksdagen.
Fru talman! I den mån jag har antytt att jag tror att socialdemokratin ingår i regeringsunderlaget vill jag säga att jag inte har svävat i den föreställningen. Jag tror inte att någon annan har gjort det heller. Vad gäller Thage G Petersons fråga tror jag att jag besvarade den i samband med att jag besvarade Jan Bergqvists fråga. Vi avser att ställa en förtroendefråga på riktlinjerna på den ekonomiska politiken. När exakt detta kommer upp till avgörande i kammaren vet jag inte. Det vet fru talman och talmanskonferensen bättre. Jag vet inte om beslut är fattat i den delen. Ifall våra riktlinjer vinner bifall har vi möjlighet att fortsätta att arbeta för att få ordning på Sverige och för att få stabilitet i ekonomin. Det är det som Sverige behöver just nu. Ifall Socialdemokraterna och Nydemokraterna i den ena eller den andra konstellationen -- jag vet inte vem som skall stödja vem och i vilken typ av taktiskt spel detta skall äga rum -- fäller regeringens förslag, då avser vi att utlysa nyval. För att vara tydlig på den punkten, Thage Peterson: Regeringen avser inte att avgå. Regeringen avser att utlysa extra val. Vi har exempel tidigare på konstigheter när regeringar i komplicerade lägen avgått för att därefter återkomma. Den typen av taktiskt spel avser vi inte att inlåta oss på.
Fru talman! Kommer statsministern vid övervägandena att dra några slutsatser av regeringens misslyckanden när det gäller arbetslösheten under de 17 månaderna vid regeringsmakten? 536 000 människor i Sverige är i dag arbetslösa. Värst drabbad är ungdomen: nästan 200 000 arbetslösa. Kommer detta faktum att påverka regeringens lust att utlysa nyval och förhoppningsvis att avgå?
Fru talman! Det är just det faktum att vi har ett allvarligt ekonomiskt läge som gör att regeringen väljer att agera på detta sätt. Vi tar vårt ansvar i ett läge när oppositionspartierna sätter taktik före nationellt ansvarstagande. Det är därför som vi inte kommer att inlåta oss på något taktiserande. Vi lägger fram förslag. Sedan taktiserar man. Det ena partiet som säger att det är så bråttom med beslut ser plötsligt en taktisk chans och förskjuter allt medan byggarbetslösheten ökar. Det andra partiet sluter uppgörelser om besparingar, men röstar emot uppgörelserna och röstar med socialdemokratin. Detta marknadsförs sedan som en taktisk ploj. Vad tror ni att de arbetslösa människorna runt om i Sverige anser om detta spel? Regeringen har lagt fram förslag om en ekonomisk politik på riksdagens bord. Man må tycka bra eller dåligt om den politiken -- många tycker dåligt om den, men det är ändå en ekonomisk politik. Det ena oppositionspartiet har inte kunnat redovisa centrala delar av sin ekonomiska politik. Den är ett svart hål när det gäller enbart besparingar. Det andra oppositionspartiet må ha en ekonomisk politik, men den gäller bara i utskotten och inte i kammaren. Vi har ingen regeringskris. Vi har en riksdagskris. Vi kan nu se att det finns ett alternativ i den ekonomiska politiken. Oppositionen åt ömse håll har ingenting att erbjuda mer än taktiserande och spel.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern, som ju också är ordförande i Moderata samlingspartiet. Moderata samlingspartiet har publicerat ett flyktingpolitiskt program enligt vilket en person som saknar dokument vid inresa till Sverige skall utvisas om han inte kan uppge godtagbara skäl till varför dokument saknas. Såvitt jag förstår strider detta såväl mot artikel 3 i FN:s tortyrkonvention som mot artikel 33 i flyktingkonventionen. Avser regeringen att i något avseende annonsera att man inte tänker bry sig om de nämnda konventionerna?
Fru talman! Jag måste ärligt erkänna att jag faktiskt inte har läst rapporten. Som ett led i det långsiktiga programarbetet har en grupp av personer sett över flyktingpolitiken. Rapporten är inte antagen av Moderata samlingspartiet, utan den diskuteras nu. Såvitt jag förstår innehåller rapporten åtskilliga vettiga synpunkter enligt vad jag hittills har kunnat ta del av referaten. Den kommer att bli föremål för fortsatt diskussion. Rapporten har ingen omedelbar påverkan på regeringens politik.

Fru talman! Hur och när ämnar regeringen komma med en samlad uppföljning av Lindbeckkommissionens förslag? Blir det en samlad uppföljning eller kommer regeringen bara att undan för undan plocka russinen ur kakan och lägga fram förslag med anknytning till Lindbeckkommissionen?
Fru talman! Lindbeckkommissionen har lagt fram väldigt många olika typer av förslag. Regeringen avser att i kompletteringspropositionen återkomma framför allt till de delar som är direkt relaterade till den ekonomiska politiken. Sedan finns det också en lång rad förslag som handlar om t.ex. författningsfrågan, mandatperiodens längd, Riksbankens ställning osv. Också dessa förslag befinner sig som bekant under beredning. Vi arbetar aktivt, inte bara för ekonomiska utan även för politiska reformer. Men det är inte sagt att kompletteringspropositionens framläggande är den ideala tidpunkten att återkomma till just författningsfrågan. Alltså: När det gäller den ekonomiska politiken är svaret ja, i kompletteringspropositionen. En lång rad andra saker kommer på ett eller annat sätt att bli föremål för beredning under de närmaste månaderna.
Fru talman! I vilken utsträckning och hur prioriterar regeringen frågor kring detta med olika särintressens inflytande på politik och samhälle över huvud taget?
Fru talman! Regeringen ser sig vara -- och skall så vara -- företrädare för allmänintresset. Det tycker vi också att riksdagen och riksdagens partier skall vara. Visst skall vi lyssna på särintressen, men vi skall alltid fatta beslut med utgångspunkt i allmänintressen. Vi skall också se till att de demokratiska och politiska strukturerna är uppbyggda på ett sådant sätt att det är allmänintressets företrädare som har det sista och avgörande ordet, inte särintressenas.
Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om nyval eller inte. Vi är överens om bedömningen att läget är allvarligt, men vi anser kanske att orsakerna är litet olika. I dag är det väldigt många som menar att orsakerna ligger i regeringens bristande politik. Jag undrar: Är det inte litet vågat eller rent av oseriöst av statsministern att säga att om riksdagen avger en majoritetsförklaring avseende riktlinjerna för den ekonomiska politiken, vilket innebär att man får stöd av den mindre seriösa lekkamraten Ny demokrati, då kommer regeringen att på den basisen fortsätta att bedriva en ekonomisk politik? Är det inte bättre att fråga folket, att utlysa nyval? Vore det inte bättre att omsätta nyvalshotet till ett nyvalslöfte?
Fru talman! Som det med all önskvärd tydlighet har framgått under de senaste timmarna är inte regeringen rädd för ett nyval. Vi vill inte ha ett nyval, vem vill ha det? En politisk kris av det här slaget är nog det som Sverige just nu minst behöver. Jag skall ärligt säga att in till den votering som var här i kammaren strax efter kl. 17.00 i går trodde jag inte att det skulle finnas den typen av taktiserande som i detta allvarliga läge skulle driva fram en sådan här situation. Men när situationen nu har uppkommit måste man inse vad som gäller. Man måste vara beredd att ställa saker på sin spets och gå ut till folket. Men detta har vi tydligt markerat alldeles oavsett vad som blir utgången just nu. Vi är beredda att med fast hand ta ansvaret för den ekonomiska politiken, men det finns bestämda gränser. Vi tar ansvar för en politik som vi tror på, inte för en politik som vi inte tror på. När vi nu har gjort på det här sättet har några sagt att vi har visat att vi är en svag minoritetsregering. Tvärtom, svaga minoritetsregeringar kan sitta hur länge som helst. Det är starka regeringar som har styrkan att ställa saker och ting på sin spets och gå ut till folket när det taktiseras för mycket i riksdagen.
Fru talman! Jag har en fråga som är kanske litet mera jordnära för dem som drabbas av olyckor i trafiken. I början av veckan presenterades infrastrukturpropositionen. Det hela rör sig om ett hundratal miljarder. Vägar och järnvägar i olika delar av landet berörs. Det talas väldigt mycket om att det kommer att skapas många välbehövliga jobb. Men ett av målen måste vara att förbättra trafiksäkerheten. Varje olycka i trafiken som medför dödsfall är ju tragisk för alla inblandade. Hur har departementet och kommunikationsministern sett på detta? Finns det beräkningar som visar att den här typen av olyckor och tragedier kommer att kunna minskas?
Fru talman! Regeringen lade i måndags fram en proposition om de strategiska investeringarna i infrastrukturen för de kommande tio åren. Jag har lyssnat till en del socialdemokratiska vänner som har sagt att detta är väl ingenting. Socialdemokraterna föreslog en infrastruktursatsning på 100 miljarder under valrörelsen 1991. Exempelvis TCO-ordföranden sade att detta är grisen Särimner som återuppstår. För att få det här kortet synat -- jag tillåter mig att börja i den änden -- frågar jag: Vad var det för hundra miljarder som Socialdemokraterna lade fram? Jo, det var 45 miljarder i ordinarie anslag för resten av detta sekel. Sedan var det 30 miljarder som man skall ta in av kommande biltrafikanter, framför allt i Stockholms-, Göteborgs och Öresundsområdet. Därutöver trodde man sig få 5 miljarder från näringslivet till bl.a. Arlandabanan, och 20 miljarder i det s.k. delfinanslaget, varav man hade vänligheten att finansiera 10 miljarder. I själva verket kokade detta ner till att dessa 100 miljarder som Socialdemokraterna lade fram i praktiken var För att komma till hur dessa pengar används går 40 miljarder till vägarna, framför allt av trafiksäkerhetsskäl. Ungefär 800 människor dör på våra vägar varje år. Den satsning som görs enbart i infrastrukturen beräknar Vägverket kan komma att spara 200 människoliv i slutet av den här perioden. Vi skall också nu under denna månad lägga fram en trafiksäkerhetsproposition, som vi hoppas också skall påverka trafikanternas beteende.
Fru talman! Det verkade på statsministern som om vi socialdemokrater skulle haft några diskussioner med Ny demokrati. Men så är det ju inte, utan det har med all tydlighet framgått av statsministerns egna uttalanden att det är ni som har haft överläggningar. Det är också naturligt, eftersom Ny demokrati är ett av de fem borgerliga partier som utgör regeringsunderlaget. Jag vet också att Ny demokrati har deltagit i de borgerliga partiernas gruppmöten för att diskutera delpensionsfrågan. Den ena är: Hur stämmer det överens med de försäkringar och uttalanden om att man inte alls skulle göra sig beroende av Ny demokrati som gjordes i samband med regeringstillträdet? Den andra frågan är: Anser statsministern att Ny demokrati utgör en del av regeringsunderlaget?